Herr talman! Arbetarrörelsens efterkrigsprogram uppställde målsättningen att all mark för bostadsbebyggelse och alla privata flerfamiljshus skulle kommunaliseras. Den målsättningen vinkar fortfarande mycket fjärran. Vi har under de mer än 25 år som gått sedan programmet antogs upplevt en mycket stark folkomflyttning till de regioner som kapitalet finner lönsammast och då främst till de tre storstadsregionerna. När det gäller samhällets markpolitik kan vi säga att man i vissa områden står sämre rustad ute i kommunerna nu än vid andra världskrigets slut. Det gäller framför allt storstadsregionerna och då främst Storstockholmsområdet. I bilaga 13 till statsverkspropositionen — som gäller inrikesdepartementet — på s. 217 kan vi läsa att de tre storstadsregionerna har den lägsta andelen bostadsbyggande på kommunägd mark av samtliga de kommuner som upprättar bostadsbyggnadsprogram och att kommunerna i Storstockholm har den absolut lägsta andelen. Enligt bostadsstyrelsens yttrande till Regionplan 70 för Storstockholm ligger 70 procent av bostadsbyggandet i riket som helhet på kommunägd mark medan motsvarande siffra för Storstockholm är 63 procent. Bostadsstyrelsen påpekar att en betydligt större andel av nyproduktionen i Storstockholm låg på kommunägd mark under den tid huvudparten av bostadsbyggandet i regionen skedde inom Stockholms kommun.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 Där kommunerna saknat resurser har byggkonsortierna trätt in och köpt mark; ofta mitt framför näsan på kommunerna som i det bekanta Nackafallet, där ett Wallenbergägt företag sålde mark som förvärvats för 10 öre per kvadratmeter för 24 kronor per kvadratmeter till ett privat byggkonsortium. Genom sitt markägande är byggkonsortierna med och påverkar planeringen och sociala funktioner.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 Vi kan ju göra tankeexperimentet att man snabbt uppfyllt denna målsättning i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Situationen hade då kunnat vara annorlunda it.ex. Stockholms innerstad. I stället för den snabba kontoriseringen och det fortsatta trycket från det privata fastighetskapitalets sida för att öka denna — kommunen spelar där hela tiden en defensiv roll — hade kommunen kunnat motverka spekulationsintressena och bygga en innerstad för människor att bo i. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till att andelen kommunala och kooperativa bostäder ökat. Det har ingen förnekat. Men ökningen av deras andel av bostadsbyggandet har nästan helt skett i nybyggnadsområdena. Hyreshusen i de stora tätorternas kärnor är fortfarande till helt övervägande delen privatägda. Utskottet hänvisar också till att de kommunalekonomiska förhållandena nödvändiggör en prioritering av resurserna. Med detta menas väl underförstått att det kostar kommunerna för mycket pengar. Det anförs ju alltid att det blir för dyrt att överföra de privatägda hyreshusen i kommunal ägo. Hur ligger det nu till? Enligt en undersökning som statens hyresråd gjorde 1964 utgjorde antalet hyresreglerade lägenheter 630 000. Taxeringsvärdet uppgick till 14,3 miljarder kronor, men endast 4 miljarder kronor var fastighetsägarnas eget kapital. Resten var upplånade pengar. Det går mycket väl att göra en lagstiftning, som säger att kommunerna vid övertagande av fastigheterna skall överta de lån fastighetsägarna har. Problemet hur kommunerna skall kunna lösa in fastighetsägarnas kontantinsats kan lösas genom att kommunerna beviljas statliga lån för ändamålet. Fastighetsägarnas kontantinsats uppgår inte till stort mer än ett halvt års militärbudget. Vi har inte begärt att riksdagen skall besluta att över en natt överföra alla privata flerfamiljshus i kommunal och bostadsko operativ ägo. Vi har föreslagit att regeringen skall göra upp en plan för ett successivt genomförande av denna målsättning. Det är ett krav som nu reses med ökad skärpa, bl.a. inom hyresgäströrelsen. Någon gång måste väl regeringen börja titta på löftena i sitt eget efterkrigsprogram. I konsekvens med vårt förslag att alla privata flerfamiljshus bör överföras i kommunal och bostadskooperativ ägo har vi också föreslagit att endast allmännyttiga och kooperativa företag skall godkännas som byggherrar och förvaltare av flerfamiljshus. Ett avskaffande av privatäganderätt av flerfamiljshus skulle också underlätta en socialt inriktad hyressättningsparagraf i hyreslagen. Den av 1971 års riksdag förändrade hyresregleringslagen gäller t.o.m. utgången av 1974. Enligt det bemyndigande som riksdagen gav har regeringen fortsatt den regionala avvecklingen av hyresregleringen så att denna nu bara omfattar 43 kommuner. Regleringen har slopats t.o.m. i flertalet kommuner i Stockholms län, där bostadsbristen är störst. Vi har som enda parti mycket envist och konsekvent hävdat att samhällets hyreskontroll skall bibehållas så länge det finns bostadsbrist och risk för oskäliga hyreshöjningar. Visserligen genomför regeringen en medveten hyreshöjningspolitik för att successivt höja hyrorna i det äldre fastighetsbeståndet, men även den ändrade hyresregleringslagen innehåller vissa spärrar. De krafter som helt vill slopa samhällets hyreskontroll kommer att fortsätta sin agitation. Risk finns att hyresregleringen i sitt nu uppluckrade skick slopas vid utgången av 1974. Vi har konsekvent slagit vakt om samhällets hyreskontroll, men vi har lika konsekvent hävdat att det avgörande inte är att behålla hyresregleringen som särskild lagstiftning. Det avgörande är att hyressättningsparagrafen i hyreslagen, 48 §, ändras. Hyreslagen innehåller väsentliga förbättringar, när det gäller bl.a. besittningsskydd och bytesrätt jämfört med den äldre lagen. Men det helt avgörande är hyressättningsparagrafen, 48 §, med bruksvärdesregeln. Vi har i motionen 1433 utförligt refererat motiven bakom den nya hyreslagens hyressättningsparagraf. Det framgår mycket klart av motiven att hyreslagens grundprincip när det gäller hyressättningen är övergång till marknadshyror. Men departementschefen ansåg det nödvändigt med en spärregel för att i viss mån låsa den absoluta hyresnivån i bristorterna. Spärregeln är konstruerad så att den ändå innehåller risk för mycket kraftiga hyreshöjningar i det äldre privata fastighetsbeståndet på bristorterna. Det grundläggande för jämförelseprövningen skall vara bruksvärdet. Men därefter skall också göras en jämförelse med hyresläget, och denna jämförelse skall gälla hyresläget i nyproducerade allmännyttiga företag. De allmännyttiga bostadsföretagen, som drivs utan vinst i förvaltningen, ansågs av departementschefen ha en sådan omfattning i nyproduktionen att detta utgjorde en garanti för att en jämförelseprövning med det äldre privata fastighetsbeståndets hyror inte skulle leda till oskäliga hyreshöjningar. Detta var ett medvetet försök att gå förbi kärnfrågan och föra hyresgästerna bakom ljuset. Vid en jämförelseprövning mellan bruksvärde och hyror i de allmännyttiga företagens nyproduktion och det äldre privata fastighetsbeståndet är det ju inte omfattningen av den allmännyttiga nyproduktionen som är avgörande utan i stället hyresnivån i de allmännyttiga företagens nyproduktion. Var ligger de hyrorna? Ja, i Storstockholm som är den mest utpräglade bristorten, ligger de uppåt 100 kronor per kvadratmeter och i många fall långt över 100 kronor. Varje års nyproduktion uppvisar högre hyror än föregående års även i de allmännyttiga företagen. Att ha rekordhyrorna i de allmännyttiga företagens nyproduktion som jämförelseobjekt innebär därför en medveten strävan att genomföra kraftiga hyreshöjningar i de privata företagen. Bruksvärdesregeln talar om: ”Fordrad hyra är att betrakta som oskälig om den väsentligt överskrider hyran för lägenhet som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdig.” Detta ger ju, som hyresrådet påpekade i sitt remissvar, risk för en hyresskruv. Till detta kommer de bakomliggande motiven om jämförelse med hyrorna i nyproduktionen, vilka garanterar att fastighetskapitalet tillförs ytterligare oskäliga vinster. Den naturliga målsättningen för en socialt inriktad bostadspolitik måste vara att tvinga ned rekordhyrorna i nyproduktionen genom att tränga tillbaka spekulation på olika områden. Regeringen genomför den motsatta politiken. Den blundar för hyresutplundringen, rekordhyrorna och de ständiga hyresstegringarna. Hyreslagstiftningen har utformats så att den garanterar stigande hyror i det privata fastighetsbeståndet. I debatten om hyreslagens 48 8 har man helt koncentrerat sig på att en tingsrätt i Stockholm sänkt hyrorna i en HSB-fastighet och en privat fastighet med hänvisning till att det är de allmännyttiga företagens hyror i nyproduktionen som skall vara vägledande vid hyresprissättningen. Detta används för att visa hur bra 48 § och bruksvärdesregeln är. Men de allmännyttiga företagens hyror i nyproduktionen är ju riktrote såväl för nya som äldre privata fastigheter, när det gäller hyresprissättningen. Det är givetvis positivt att man något kan hålla igen de privata hyreshusens hyror i nyproduktionen, men därför skall man inte försöka dölja att hyressättningsparagrafen i många fall kommer att verka som en hyreshöjningsparagraf i det äldre privata fastighetsbeståndet. Det som de privata fastighetsägarna kan förlora på gungorna kan de ta igen med mycket mera på karusellen. Man bör för övrigt inte övervärdera tingsrättens utslag. HSB lär inte bygga fler hyreslägenheter, och för bostadsrättsföreningar kan ju ingen hyresprövning ske. Privatbyggmästare och andra privata fastighetsägare kan också kringgå tingsrättens utslag och hyresprövning genom att bygga andelslägenheter. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har vid upprepade tillfällen fört fram kravet på en ändring av 48 § i hyreslagen. Grundprincipen för en socialt inriktad bostadspolitik bör vara fastighetens driftoch självkostnad med uteslutande av privata vinstmotiv. Denna princip är vägledande för de allmännyttiga och kooperativa företagen. Man bör givetvis här slå fast att det gäller förvaltningsskedet. Privatbyggmästare, markspekulanter och byggnadsmaterialproducenter tar ju hem vinster även i dessa företag före och under byggskedet. Men självkostnadsprincipen kan naturligtvis i enskilda fall leda till orimliga hyror. En andra punkt bör därför vara spärrar i form av en jämförelseprövning. Men denna bör inte gälla rekordhyrorna i nyproduktionen utan lägenheter av samma årgång i allmännyttiga företag eller annat äldre fastighetsbestånd. En socialt inriktad hyressättningsparagraf förutsätter dels en omarbetning av 48 §, dels ett undanröjande av motiven bakom densamma. Utskottet hänvisade föregående år till en begärd översyn av hyreslagen. Denna är nu gjord och redovisad i en PM från justitiedepartementet. Förslagen finns redovisade på s. 7 och 8 i utskottets utlåtande nr 11. Som framgår där förutsätter justitiedepartementet ingen saklig ändring av 48 §. Motiven bakom paragrafen ligger också kvar. Utskottet nöjer sig i år med att uttala att man bör avvakta ytterligare erfarenheter av hyreslagens hyressättningsregler. Det är ju en bekväm ståndpunkt för att slippa gå in på en sakdebatt om den kritik som i vår motion riktats mot paragrafen och motiven. Vi anser det helt klart att en hyressättning på bristorterna enligt 48 § kommer att leda till oskäliga hyreshöjningar och stora vinster för det privata fastighetskapitalet. Detta är ju också avsikten med paragrafen och motiven bakom densamma. Det finns ingen anledning att bedriva experimentverksamhet och låta hyresgästerna berika fastighetskapitalet. Herr Ullsten sade i en tidigare debatt här att höga hyror i höst kommer att möta opinion. Jag vet inte vilka höga hyror herr Ullsten tänkte på. Är det de stora hyreshöjningar man kan förvänta i årgångarna 1958-1968 där man har slopat hyresregleringslagen? Det gjordes ju med herr Ullstens goda minne och med hans medverkan. Jag skall avslutningsvis ta upp en delfråga, men en nog så viktig sådan. Det finns tusentals hyresgäster som drabbats och tusentals som kommer att drabbas av kraftiga retroaktiva hyreshöjningar i privata fastigheter byggda åren 1962-1968 och där hyresnämnden och statens hyresråd fastställt eller kommer att fastställa hyror enligt gällande hyresreglering. I åtskilliga fall — kanske de flesta — har hyresgästerna flyttat in och fått en preliminär hyra som räknats ut på den premissen att fastigheten skulle byggas med statliga lån. Fastighetsägaren har sedan gått över till privatfinansiering med resultat att tusentals hyresgäster fått eller riskerar att få kraftiga retroaktiva hyreshöjningar. Enligt tidningen Vår Bostad nr 1 1972 beräknas enbart i Storstockholm flera tusen hyresgäster detta år få betala retroaktiva hyreshöjningar på miljoner kronor. I fall som avgjorts av statens hyresråd uppgår den retroaktiva höjningen till belopp upp emot 8 500 kronor och en hyreshöjning på 200 kronor per månad för en trerummare. Det är uppenbart orimligt att hyresgäster skall drabbas av kraftiga hyreshöjningar och retroaktiv betalning av tusentals kronor bara för att fastighetsägaren funnit det mera lönande att frångå utlovad statlig belåning. Vi har ett antal motionärer i motionen 1425 föreslagit att hyresregleringslagens 3 § skall tillföras en bestämmelse att hyran i dessa fall skall få fastställas till högst det belopp, som skulle ha godkänts vid statlig belåning. Utskottet har uttalat förståelse för saken men anser inte att man kan genomföra en lagstiftning med retroaktiv verkan. Jag uttalade redan föregående år då jag var med på en liknande motion, som avstyrktes av utskottet med samma motivering, att resonemanget är både märkligt och avslöjande. Man kan tydligen genomföra hur mycket retroaktiv lagstiftning som helst, om den gynnar de privata fastighetsägarna och höjer hyrorna, men man kan inte genomföra en retroaktiv lagstiftning som gagnar hyresgästerna. Hela lagstiftningen om bruksvärdeshyror är ju en retroaktiv lagstiftning. Privata hyresvärdar kan i efterhand — av hyresgäster som flyttat in då annan lagstiftning gällde — tillgodogöra sig hyreshöjningar och extravinster på hyresgästernas bekostnad på grund av att lägenheternas bruksvärde ökat genom kommunernas insatser och på grund av att riksdagen beslutat att godkänna motivet att hyresprövningen skall ske med rekordhyrorna i allmännyttiga företag i nyproduktionen.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 Det var någon som sade i den tidigare debatten att det är bra att man inte huttlar och att det finns moderater som säger rent ut vad de menar. Det tycker jag också är bra, men man kanske bör tillfoga en sak. På den tiden när högermän och högerkvinnor kallade sig högermän och högerkvinnor fanns det en häradshövding vid namn K. A. Wallenberg, högerman i Stockholm, som var en av de mest framsynta när det gäller Stockholms stads markpolitik. Han var med om att utforma den politik som lade grunden till att Stockholm på den tiden hade den största andelen bostadsbyggande på kommunägd mark. Den andra motionen gäller ett förslag om att slå sönder bostadslånegivningen på sådant sätt att var och en skall ha äganderätten till sin lägenhet. Herr Adolfsson säger att detta är ett försök att föra in nya tankegångar i debatten. Ja, det är möjligt att det finns sådana i vissa delar av motionen, men det är verkligen inget försök att föra in någon ny tanke när det gäller den grundläggande tankegången i den här motionen. Den utgår nämligen kallt ifrån att genom införandet av ett sådant system även de som bor i flerfamiljshus skulle kunna tillgodogöra sig avdragsrätten för skuldräntor. Därigenom skulle alltså de som har de högsta inkomsterna tjäna mest på det nya systemet. Enligt vår mening bör man gå en motsatt väg. Vi har i annat sammanhang yrkat på att man mycket kraftigt bör begränsa avdragsrätten för skuldräntor. Man kan väl inte avskaffa avdragsrätten helt, men man bör åtminstone begränsa den på ett sådant sätt att stora inkomsttagare inte kan dra nytta av den.

Herr talman! Det har vid flera tillfällen under debattens gång uttalats mycket stor respekt för moderaterna därför att man vet var man har dem och därför att de ger klara besked, sägs det. Det är ju alltid bra när folk ger klara besked. Detta gäller också vänsterpartiet kommunisterna: man vet också var man har dem, och de ger också klara besked om sin ståndpunkt. Detta tar jag som ett uttryck för att representanterna för de bägge partierna här är ungefär lika dogmatiska i sin inställning till problemen — därför har de också lätt att förstå varandra. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Herr Adolfsson sjunger det privata ägandets lov och säger att den fria konkurrensen löser alla problem. Jag har också den största respekt för det privata ägandet och för konkurrensen, men jag tror inte att de sakerna ensamma löser alla samhällsproblem — i varje fall inte när det gäller sam hällsplanering och inte heller när det gäller bostadsbyggande. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga till herr Adolfsson, att visst har vi i utskottet med intresse tagit del av vad ni har skrivit i er motion. Jag har också lyssnat på vad herr Adolfsson har sagt.

Besittningstrygghet och likvärdiga bostadskostnader kan uppnås även efter andra linjer. Det kan förutsättas att olika alternativ blir allsidigt prövade och belysta av boendeutredningen, liksom också finansieringsformerna blir det av den aviserade utredningen om en översyn av bostadsfinansieringen. Enligt utskottets uppfattning finns inget särskilt behov av ett initiativ från riksdagens sida vid denna punkt. Vi förlitar oss på att utredningarna kommer att pröva dessa frågor från alla utgångspunkter. Då kommer även de idéer som herr Adolfsson har framfört alldeles säkert att bli sakligt prövade. Jag tänker inte ta upp någon ideologisk debatt med herr Engström, eftersom jag anser detta vara utsiktslöst. Genomförandet av det program som herr Engström här har redogjort för förutsätter ju ett annat samhällssystem än det vi har för närvarande i detta land. Ett överförande av all egendom i samhällets händer är säkerligen en fråga, som är både besvärlig och långsiktig. Jag skulle tro att så vore fallet, även om vänsterpartiet kommunisterna skulle komma till makten. Jag skulle emellertid vilja beröra ett par av de punkter, som enligt min mening har mera saklig innebörd, när det gäller utskottsbehandlingen. Det gäller vad herr Engström anförde angående hemställan om en speciallagstiftning i anslutning till hyresregleringslagen med retroaktiv verkan för att statligt fastställa bashyran. Utskottet anser att hur önskvärt och berättigat kravet än kan vara, är det av principiella skäl inte möjligt att tillgodose motionens syfte.

Jag tror att den jämförelse som herr Engström gjorde med bashyresystemet och den lagstiftning som ligger till grund för detta och den speciallagstiftning, som vpk-motionen hemställer om inte är relevant. Utskottet framhåller också — det bör man observera — att den skälighetsprövning som hyresnämnd har att göra beträffande retroaktiv hyra torde innebära ett hänsynstagande till de omständigheter som åberopas i de olika fallen. Vad sedan beträffar yrkandet under reservationen 2 bör enligt utskottets mening ytterligare erfarenheter av hyreslagens hyressättningsregler avvaktas. Frågan om hyresregleringens slutliga avveckling får bedömas vid senast 1974 års riksdag i belysning även av erfarenheterna av 1971 års reform, säger utskottet.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

Herr talman! Herr Grebäck säger att genomförandet av programmet när det gäller överförandet av de privata flerfamiljshusen i kommunal och bostadskooperativ ägo skulle förutsätta ett annat samhällssystem. Jag är naturligtvis anhängare av att vi får ett annat samhällssystem, men ingen skall väl ändå försöka inbilla någon att ett överförande av dessa hyreshus i annan ägo skulle förutsätta ett socialistiskt samhälle. Beträffande bashyran för fastigheter byggda 1962—1968 menar herr Grebäck att jämförelse inte håller när det gäller retroaktiviteten. Men jag har framlagt sakskäl. Jag har talat om hyreslagens 48 § och motiven bakom den och gjort min tolkning av detta. Jag menar att detta är en retroaktiv lagstiftning. Om herr Grebäck vill bestrida detta får han gå in på en debatt i sak av vad jag verkligen sagt. Herr Adolfsson säger att det var riktigt att K.A. Wallenberg var anhängare av tomträttsinstitutet men att han inte kunde drömma om att det skulle missbrukas. Jag kan inte föreställa mig annat än att K.A. Wallenberg, så högerman han var, förespråkade tomträttsinstitutet för att kommunerna skulle behålla den mark som de förvärvade, Jag kan inte se något annat motiv för det. Till slut tycker jag att det där att moderaterna företräder de många är så pass tjockt att det inte förtjänar något bemötande i den här debatten.
Herr talman! Bara en liten kort kommentar till vad herr Engström sade här om överförande av flerfamiljhusen i allmän ägo. Nog är det väl en åtgärd som skulle kräva tvångsåtgärder av mycket genomgripande art från samhällets sida. Alldeles säkert skulle det uppfattas av människorna som en åtgärd som inte bör förekomma i ett demokratiskt samhälle av vår typ. Jag kan inte begripa vad detta samhällsägande skall ha för egenvärde. Jag kan förstå att det i vissa sammanhang kan vara värdefullt om t.ex. bostadskooperativa företag eller samhället äger hus, men det beror på var någonstans det är. Skall det i vilken liten tätort som helst på landet, exempelvis ett stationssamhälle, vara nödvändigt att samhället äger husen? Vad skulle vi samhällsekonomiskt vinna med det? Vad skulle det vara för glädje med det över huvud taget? Om det sitter en företagare i ett sådant flerfamiljshus ute på landet och äger kanske en verkstad eller en affär i nedre våningen och hans familj och några familjer till bor i huset, varför skulle det vara nödvändigt att samhället äger huset? Jag kan inte förstå att någonting skulle bli bättre med det. Däremot kan jag förstå att det inom tätbebyggelse kan vara värdefullt att samhället ibland i viss utsträckning äger både mark och hus, naturligtvis i fri konkurrens med det privata ägandet. Herr Adolfsson tyckte inte om att jag sade att han var dogmatisk. Jag har den uppfattningen att moderata samlingspartiets inställning till bostadsbyggandet är dogmatisk, och jag har försökt ange skälet till det förut. Jag tycker att det är beklagligt därför att det kunde ju vara värdefullt att ha moderaterna med i en konstruktiv debatt om samhällsplaneringsfrågor och bostadsbyggandet med tanke på framtiden.
Herr talman! Herr Grebäck säger att ett överförande av hyreshus i samhällelig eller bostadskooperativ ägo skulle kräva tvångsåtgärder. Ja, varje form av lagstiftning innebär naturligtvis tvång. Men så tillägger herr Grebäck: Det skulle uppfattas så av många. Frågan är ju då: Av vilka skulle det uppfattas som tvång? Givetvis av de privata fastighetsägarna, som nu kan tillskansa sig oskäliga vinster bara på att äga och hyra ut fastigheter. Det skulle inte uppfattas som tvångsåtgärder av de hyresgäster som bor i de privatägda fastigheterna, vilket ju bl.a. kravet från hyresgästhåll på att man skall förverkliga denna målsättning är ett uttryck för. Sedan har vi begärt — det är innebörden i reservationen 2 — att regeringen skall lägga fram en plan för ett successivt överförande av de privatägda flerfamiljshusen i bostadskooperativ eller kommunal ägo. Om man därvid skulle utelämna ett eller annat privat flerfamiljshus ute på landet så är det naturligtvis en ganska ovidkommande fråga därför att vad det framför allt gäller här är de stora tätorternas kärnor. Herr Grebäck talar gång på gång om en dogmatisk uppfattning och att man inlägger något slags egenvärde i den ena eller andra formen av ägande. Det handlar här ju inte om egenvärde utan om att det innebär klara sociala fördelar för hyresgästerna att man genomför dessa åtgärder. Det är alldeles uppenbart — det kan ingen bestrida — att Stockholms innerstad skulle ha kunnat se väsentligt annorlunda ut i dag därest man snabbt hade förverkligat denna målsättning i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Det är lika uppenbart att man kommer att få mycket lättare att genomföra nödvändig sanering och modernisering av Stockholms innerstad därest man överför de privata flerfamiljshusen främst i kommunal men även i bostadskooperativ ägo.

Herr talman! I likhet med herr Grebäck tror jag inte att det är särskilt givande — i varje fall inte just nu; det kunde vara det vid något annat tillfälle — att ta upp en ideologisk debatt med herr Engström om fastighetsköp och om de andra problem som han diskuterar. Men det är kanske å andra sidan inte heller nödvändigt, eftersom han ju säger att de av honom nämnda åtgärderna kan genomföras utan de radikala förändringar i samhällssystemet som han är förespråkare för. Jag skulle bara vilja peka på en liten svårighet i detta sammanhang, och som leder till slutsatsen att herr Engströms förslag inte alls resulterar i sociala förbättringar för hyresgästerna. Ponera att någon i Stockholms stadshus skulle ta på allvar vpk:s förslag att kommunen skall köpa in det privata fastighetsbeståndet. Det skulle då bli tal om en affär på åtskilliga miljarder kronor. Även om herr Engström inte menar att man skulle göra det över en natt, som han sade, utan över en tioeller femtonårsperiod, rör det sig ändå om en kommunalekonomisk påfrestning av stora mått. Det lär vara ofrånkomligt att höja kommunalskatten liksom att begränsa en del andra utgifter t.ex. för bostadstillägg, och ingetdera är särskilt förmånligt för hyresgästerna. Det är ganska lätt att briljera med denna typ av ideologiska patentlösningar, att förespegla auditoriet sådana som ett slags Columbi ägg, varigenom man har löst alla problem. Det är lätt att göra det, om man underlåter att redovisa frågans kostnadssida. Tar man med denna leder övervägandena inte till det himmelrike för de boende som herr Engström menar skulle uppstå. Låt oss bara, för att ta ett område där jag möjligen tror att herr Engström och jag kan ha i viss utsträckning överensstämmande mening: kommunens möjligheter att köpa mark för nya bostadsområden. Dessa möjligheter skulle minska genom detta gigantiska slöseri med pengar för att köpa upp fastigheter, som inte skulle bli ett skvatt billigare om de ägdes av samhället!
Herr talman! Herr Ullsten lyckades ju verkligen mana fram spöken på ljusa dagen: Ponera att någon i Stadshuset skulle komma på detta, vilka kommunalekonomiska konsekvenser skulle det inte få och vilken skattehöjning skulle man inte få lov att genomföra! Jag redovisade i mitt inlägg det faktiska kapital som privatägda flerfamiljshus år 1964 representerade, nämligen fyra miljarder kronor, och argumenterade för att de lån som fastighetsägarna har på dessa fastigheter genom lagstiftning skulle flyttas över på den nye ägaren. Samtidigt skulle staten ge kommunerna lån för att möjliggöra för dessa att förvärva den mark och de hus det gäller. Då säger herr Ullsten: Vilka försämrade möjligheter skulle inte kommunerna få att köpa ny mark! Ja, vi har från vårt håll förutsatt att det någon gång skulle bli allvar med den uppreklamerade marklånefonden och att den skulle tillföras sådana resurser att man på lång sikt kan ge kommunerna möjligheter att köpa både mark för nyexploatering och att överta de privata flerfamiljshusen i städernas kärnor. Herr Ullsten sade att det nu inte är det rätta tillfället att föra en ideologisk debatt men att vi möjligen kan återkomma till detta när vi diskuterar Regionplan 70. Men det är alldeles uppenbart att frågan om vem som äger marken i Stockholms innerstad har en oerhört väsentlig långsiktig betydelse för hela denna regions utveckling.
Herr talman! Jag noterade nog att herr Engström sade att det skulle kosta 4 miljarder kronor. Om vi betänker att en skattekrona i Stockholm ger ungefär 160 miljoner kronor, kan vi ganska lätt räkna ut vad det här förslaget innebär. Vänsterpartiet kommunisterna visar onekligen en viss generositet när det föreslår att man skall köpa upp detta fastighetsbestånd.

Herr talman! Av de betänkanden som skall behandlas i detta avsnitt skall jag uppehålla mig vid nr 13 och nr 14. I betänkandet nr 14 behandlas bostadsbyggandets inriktning. Under det senaste decenniet har bostadsbyggandet ökat mycket kraftigt. Dess främsta syfte, i varje fall under decenniets inledningsskede, har varit att så snabbt som möjligt bygga ifatt den rådande bostadsbristen. Bostadskonsumenternas problem var att kunna skaffa sig tak över huvudet, och i det läget efterfrågade de inte i någon större utsträckning miljömässig kvalitet på boendet. Kvantitet fick prioritet framför kvalitet. I den situation som i dag råder kan vi vara eniga om att det var olyckligt att så skedde. Med dagens vikande efterfrågan på bostäder, framför allt i mindre goda miljöer, är det dags att ompröva den inriktning som bostadsbyggandet har fått. Att efterfrågan på småhus alltid har varit större än tillgången kan inte bestridas. Detta gäller även i dagens situation, som präglas av att många lägenheter, främst i högre flerfamiljshus, ännu relativt lång tid efter färdigställandet är outhyrda. Den risken behöver ingen småhusbyggmästare ta i dag. Det måste leda fram till konstaterandet att andelen småhus i produktionen varit för liten under den gångna tioårsperioden. Detta har också resulterat i att priserna på småhus betydligt överstiger den prisnivå som skulle blivit följden vid en produktion som varit mera i enlighet med bostadskonsumenternas visade efterfrågan. När byggmästarna fått bygga så litet antal småhus är det naturligt att de inte i någon större utsträckning har strävat efter att bygga så billigt som möjligt. De har varit medvetna om att deras produkter under alla omständigheter har fått köpare. De har därför, i stor utsträckning utan statliga lån, byggt sådana objekt som i och för sig varit möjliga att statsbelåna. Det är riktigt som utskottet säger att när det gäller avvägningen mellan småhus och övriga hustyper har kommunerna ett avgörande inflytande på byggandets inriktning. Men det går inte att komma förbi att också statsmakternas åtgärder, eller brist på åtgärder, här spelar en betydande roll. För nog avsåg väl ändå departementschefen med beslutet att medge lån även för till ytan mindre småhus, att detta skulle vara ägnat att öka småhusbyggandet? Och inte går det väl heller att förneka att en sådan åtgärd inom lånesystemets ram som att övre lånegränsen skulle höjas till 95 procent, vilket vi från mittenpartierna i reservation har föreslagit, skulle bidra till att öka andelen småhus? Naturligtvis skulle småhusbyggandet också stimuleras, om det, såsom vi har föreslagit, lades utanför bostadskvoterna. Själva fördelningsprincipen när det gäller bostadskvoten — jag syftar på fördelningen efter våningsyta i stället för efter antalet lägenheter — torde också helt klart leda till att vi får en mindre andel småhus. Andra länder har helt andra proportioner på andelen småhus och andelen flerfamiljshus. De flesta av Europas länder som i det här avseendet är någorlunda jämförbara med oss har en större andel småhus. Man frågar sig: Vad kan det bero på? De här länderna har ju andra förhållanden än vad vi har, jag tänker på att de i regel har begränsade markresurser. Ändå kan man konstatera att de utnyttjar dessa begränsade markresurser till att öka småhusbyggandet, medan vi i Sverige, som totalt sett får betraktas som mycket lyckligt lottade när det gäller tillgång på byggbar mark, har precis den spegelvända bilden. Den förklaring som ligger närmast till hands, och som jag tror är riktigast, är att man i de här länderna har låtit bostadskonsumenternas önskemål på ett helt annat sätt än hos oss slå igenom och påverka produktionens inriktning. Vi menar nu att det är hög tid att byggandet även hos oss ges en sådan inriktning att det bättre motsvarar den efterfrågebild som nu råder. De åtgärder i det avseendet som kan bli nödvändiga, främst på längre sikt, tycker vi bör vara en av de angelägnaste uppgifterna för boendeutredningen att överväga och lägga fram förslag till. Även om, som jag tidigare sade, inriktningen till stor del är en kommunal fråga inte bara när det gäller småhus utan även när det gäller det totala byggandet — jag tänker också på de s.k. marknära bostäderna — finns det dock möjlighet att redan nu på kortare sikt åstadkomma början till en förändring i det här avseendet. Ett riksdagens bestämda uttalande om en sådan inriktning som vi har förordat i reservationen 1 vid civilutskottets betänkande nr 14 bör ge uttryck åt riksdagens önskan att småhusandelen blir av en annan omfattning. Ett bifall till den reservationen skulle alltså vara den första åtgärden. Någon invänder kanske att ett riksdagens uttalande i det här sammanhanget inte skulle ha så stor effekt. Jag vill erinra kammaren om att riksdagen har uttalat sin mening om olika saker i betydligt mindre frågor. Jag tycker det finns all anledning att riksdagen gör det även denna gång. I betänkandet nr 13 tar man upp de motioner som berör forskning om samhällsplanering, och de flesta av dessa motioner gäller just boendemiljöfrågorna. Man konstaterar att motionerna blir fler och fler för varje år — det är tio motioner i år. Jag tar detta som ett uttryck för att det nu börjar stå alltmer klart att forskning behövs, att vi behöver få en uppföljning av de tidigare producerade miljöerna ur sociologisk synpunkt. Därvidlag vill jag hänvisa till motionen 1429, som anger vissa vägar för att med hjälp av socialarbetarnas och andra beteendevetares specialkunskaper åstadkomma en dylik utvärdering, som kan vara till gagn för den fortsatta forskningen. Boendemiljön består ju av många olika delkomponenter, och forskningen får väl inrikta sig på att göra en syntes av de olika delkomponenterna i det som vi hoppas så småningom blir ett slutgiltigt förslag. Jag vill nämna några av dessa delkomponenter och börjar med planeringsprocessen. Det talas i debatten mycket om våra möjligheter att påverka planeringsprocessen. Den frågan är inte problemfri eftersom så lång tid förflyter från planeringens påbörjande till dess att hyresgästen får flytta in. Problemet är då att vi inte känner till vilka människor som skall bo där; vi kan inte få någon kontakt med dem för en aldrig så önskvärd medverkan. Ofta är det människor som kommer att bo där på grund av den pågående urbaniseringsprocessen. Men därför är det desto mera angeläget att de som sysslar med den här planeringen får tillgång till så relevanta fakta som möjligt, och i det sammanhanget har forskningen en väldigt stor uppgift. En annan delkomponent är de boendes valmöjligheter. Vi måste få välja, sägs det, var och hur vi vill bo, och vi vill ha ett friare val när det gäller miljön. I dag är väl förhållandena sådana att vill vi ha en rik service så måste vi acceptera tätare boende och större bostadsområden, och vi måste även acceptera de nackdelar som kan följa därmed. Enligt min uppfattning har emellertid inte så många som åtskilliga tror en önskan om denna rika service. Jag tror att i ett fritt val skulle allt fler välja en mindre ort. I vissa av våra större kommunblock, som nu blivit kommuner, har man de gamla kommunkärnorna liggande som en krans kring en större tätortsbildning, och det har visat sig att de som erbjudits bostadsmöjligheter i dessa kransorter har funnit det mycket attraktivt att bo där. Detta var några av de komponenter som ingår i det här stora komplexet. Det vore mycket att tillägga, men jag skall inte göra det mot bakgrunden av att utskottet, som i en följd av år har avslagit motionskrav om en närmare utredning av bomiljöproblematiken, i år har ändrat inställning på ett som jag ser det både radikalt och positivt sätt. Det har därför inte funnits anledning för motionärerna att reservera sig, utan man har kunnat ansluta sig till utskottets skrivning. Som vi ser det är detta en framgång för de meningar som under de förda bostadsdebatterna har hävdats från vår sida, och det är med mycket stort intresse vi ser fram mot den översikt och de bedömanden i den här frågan som Kungl. Maj:t, om riksdagen fattar det föreslagna beslutet, förväntas framlägga för denna kammare.

Herr talman! Eftersom jag i mitt tidigare anförande med anledning av civilutskottets betänkande nr 9 ganska utförligt uppehöll mig vid frågan om bostäder med markkontakt kan jag här nöja mig med att yrka bifall till reservationen 1 vid utskottets betänkande nr 14. Jag skulle dock ändå vilja säga, i likhet med herr Å kerfeldt, att det är glädjande att kunna notera den sinnesändring när det gäller bostäder med markkontakt som man har märkt i den här debatten och i den diskussion som föregått den från socialdemokratiskt håll. Vad man nu möjligen kan hoppas på är att de övertygande anföranden och den lidelse, skulle jag nästan vilja säga, som bostadsministern lägger in när han talar om bostäder med markkontakt, också kunde påverka de partivänner som t.ex. i Stockholms kommun svarar för det egentliga bostadsbyggandet och inte bara för uttalandena. Där har vi ju inte märkt någon förståelse alls än så länge. När det gäller betänkandet nr 15 om bl.a. regionplanen för Stockholm tycker jag att motionen 1424 där fått ett ganska uttömmande svar, Jag skulle därför i och för sig kunnat nöja mig med att instämma i vad som står i betänkandet, men jag vill ändå säga några ord om motionen. Den bygger såvitt jag förstår på tanken att riksdagen bör uttala sig för en viss befolkningsprognos för Storstockholmsregionen och att därefter planeringsberedskapen i regionen skall anpassas efter den prognosen. Vi har från folkpartiets sida ansett att det är rimligt att planerare och politiker i den här regionen, liksom i andra, är lojala mot den regionalpolitiska målsättning som statsmakterna gör till sin. Vi får i höst på nytt ta ställning till sådana regionalpolitiska handlingsprogram och, som jag hoppas, realistiska antaganden om vilken befolkningsutveckling som kommer att äga rum i olika regioner i landet. Vad den lojaliteten mot dessa målsättningar kräver av kommunalpolitikerna i huvudstadsområdet — och givetvis även i de andra storstadsområdena — är väl att man inte avsiktligt skall satsa på en utbyggnad som ökar befolkningstrycket på dessa regioner. Det är det, såvitt jag förstår, inte heller någon som är intresserad av. Men lojaliteten innebär inte att man genom en sänkt planeringsberedskap avsiktligt skall satsa på försämrad samhällsservice i de här områdena för att den vägen hindra folk från att flytta hit eller tvinga dem som bor här att flytta härifrån.

Den prognos som återfinns i förslaget till regionplan för Stockholmstrakten, och som det har varit mycket debatt om, är inte realistisk. Den bygger på ett antagande om befolkningstillväxten som med de kunskaper vi har i dag ter sig inte bara mindre önskvärd eller inte önskvärd alls utan också mindre sannolik. Därför har vi sagt att vi tar avstånd från den prognosen, och vi begär en ny regionplan.

Men om vi i planeringen ute i kommunerna i detta Onsdagen den område skall utgå från ett sådant antagande, alltså oförändrad andel av 19 april 1972 befolkningen i denna region i förhållande till landet i övrigt, så måste vi — — —. också ha något slags garantier för att det är detta som kommer att ske. Forskning FORT Jag vet inte om motionärerna bakom denna motion, som jag i största samhällsplaneringsallmänhet har mycket stor aktning för, verkligen har så stark tilltro till frågor effekten av regeringens regionalpolitik. För min del har jag det inte. Och jag kan inte acceptera den mycket drastiska försämring av all samhällsservice som befolkningen i denna region skulle drabbas av, om man ändå planerade som om den här befolkningsprognosen vore riktig. Herr talman! Efter detta skall jag gå över till ett annat betänkande i den bunt av betänkanden som vi nu diskuterar. Det handlar också om ett storstadsproblem, nämligen om den s.k. smygkontoriseringen. Den innebär att fastighetsägare utan att fråga myndigheter om lov hyr ut bostadslägenheter till kontor. På det sättet kan man få ut högre hyror än om man hyr ut lägenheterna som bostäder. I Stockholm har vi alla sett tidningsuppgifter om att det finns mycket prominenta hyresgäster i denna typ av illegala kontor. Länsstyrelsen i Stockholms län är kanske den för dagen mest intressanta. För några år sedan avslöjades att Statsföretag AB för ett av sina många bolag hade hyrt in sig i ett sådant smygkontoriserat hus. Jag utgår från att hyresgästen i båda fallen handlat i god tro, men det är inte sannolikt att detsamma gäller uthyraren. Naturligtvis är detta en mycket osund företeelse. Den innebär t.ex. ett hot mot bostadsplaneringen. Massor av lägenheter undandras bostadsmarknaden, och den redan besvärliga bristsituationen förvärras ytterligare. Den innebär dessutom ett hot mot innerstadsmiljön i de stora städerna. När kontoren stänger klockan fem avfolkas hela kvarter och stadsdelar, som i bebyggelseplaneringen var tänkta som levande bostadsområden. Och för dem som bor kvar i dessa områden betyder kontoriseringen försämrad service, eftersom kundunderlaget inte räcker till för att hålla kvartersbutikerna vid liv. Dessutom stiger fastighetspriserna, vilket försvårar önskvärd sanering. Vidare har man beräknat att kontorslokaler ger upphov till tre å fyra gånger så mycket trafik som bostäder, vilket givetvis försämrar miljön och ökar olycksfallsriskerna på de trånga citygatorna och som dessutom innebär en hårdare ansträngning än önskvärt på pendeltrafiken till och från staden. Hela den här kontoriseringen i våra storstäder strider ju också mot i varje fall de flesta partiers önskan om att man skall försöka få en bättre blandning av bostäder och arbetsplatser i innerstaden än vi har för närvarande — alltså flera bostäder. En hel del kan göras åt det här genom en effektivare övervakning från kommunernas sida. Men i vissa fall saknar man effektiva lagliga medel att ingripa. Om någon gör om en bostadslägenhet till kontor utan att begära byggnadslov kan han åtalas för det och få böta. Däremot kan vederbörande — om brottet bara är att man inte begärt byggnadslov — inte åläggas att återställa lägenheten i ursprungligt skick. För de företag det här gälller är i regel de böter som utdömts ganska överkomliga kostnader för den fördel det innebär att ha ett innerstadskontor eller att 99 få hyra ut det. Vem som egentligen betalar böterna, hyresgästen eller uthyraren, det är det väl egentligen ingen som vet. Om en smygkontorisering däremot strider mot en upprättad stadsplan, som förutsätter att huset i fråga skall innehålla bostadslägenheter, då kan vederbörande fastighetsägare åläggas att återställa lägenheten i ursprungligt skick för bostadsanvändning. Problemet är emellertid — och det gäller som utskottet påpekat kanske framför allt Storstockholm, men jag gissar att det förekommer även i andra större städer — att många stadsplaner är så gamla att de saknar bestämmelser som säger var det skall finnas bostäder och var det är tillåtet att inreda kontor. Det innebär att en effektiv bekämpning av smygkontoriseringen kräver att stadsplaner görs upp i dessa fall. Det är ju — och bör vara — en omständlig procedur, som tar mycket tid, och därför blir kampen mot smygkontoriseringen inte särskilt effektiv. Det är också därför som Stockholms stad för en tid sedan uppvaktade regeringen och begärde att man skulle få förslag till sådana ändringar i byggnadslagstiftningen som gör att man kan komma förbi dessa hinder och därmed få lättare att ta upp kampen mot den miljöförstöring som smygkontoriseringen innebär. Utskottet anser inte att en sådan åtgärd är tillräckligt angelägen och har därför avstyrkt motionen, vilket är synd. Jag tycker också att det är mycket synd att man har sett på problemet på samma legära sätt som inom kanslihuset. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till civilutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Det står på talarlistan att jag skall tala i tio minuter. Jag strök mina tolv minuter från den talarlista som gällde för bostadsdebattens första avsnitt, och därför kommer detta anförande att ta litet längre tid. Den svenska byggnäringen har en årsomsättning på i runt tal 25 miljarder kronor. Den sysselsätter mellan 250 000 och 300 000 människor. Till detta kommer den stora del av svenskt arbetsoch samhällsliv som är indirekt sysselsatt med näringen. Vi är alla medvetna om den dominerande betydelse som näringsgrenen haft och har. Vi är också medvetna om de problem som finns inom denna sektor och som är mycket komplicerade och svårlösta. Men problemen sammanhänger inte främst med byggsektorns omfattning och betydelse. Problemen har i hög grad skapats av att socialdemokraterna gjort bostadspolitiken till ett av de största experimenten i socialism. Hur har då socialiseringen gått till? Stegvis förstås. Redan i slutet av 1930-talet angav Per Edvin Sköld metodiken. Jag citerar: ”Talaren vill erinra om att en mängd av de förslag som framkommer bära socialistisk prägel även om detta icke direkt affischeras. Själv hade talaren framlagt förslag om samhällelig kontroll över elektricitetstaxorna. Så genomföres socialismen stegvis utan att man tänker därpå.” Leif Lewin framhåller just i sin doktorsavhandling att socialdemokra terna efter hand har flyttat fram sina positioner. Även Georg Branting i ”Socialistisk samhällssyn” har då och då citerats i riksdagen. I dag kan tillfället åter vara lämpligt att påminna om hur socialiseringen genomförs och vad den åstadkommer. Ja, herr talman, vad den åstadkommer, kan svenska folket i dag se genom alla de misslyckanden som vi upplever på område efter område i samhället. Men låt mig ändå få citera Georg Branting: ”Vi kan ändå så småningom genom allehanda äganderätten kontrollerande och inskränkande välfärdsoch sociallagstiftning få fram det samhällstillstånd som vi eftersträvar. Så skulle vi alltså kunna växa in i socialismens samhälle så fint och omärkligt, att det knappast märktes av de besittande klasserna, och undvika obehagliga strider på liv och död.” Finns det någon näringsgren som blivit utsatt för så ingående och omfattande samhällelig kontroll som byggnäringen? Finns det någon näringsgren som omgärdats med en så omfattande kontrollerande och inskränkande lagstiftning? Finns det någon näringsgren som reglerats så mycket? Finns det någon näringsgren där den sunda och kostnadssänkande konkurrensen så satts ur spel? Vi i moderata samlingspartiet vill understryka att i en fri marknadsekonomi ger personlig äganderätt, fri företagsamhet och en spridning av ägandet de bästa förutsättningarna för ett stigande materiellt välstånd, som samtidigt medverkar till ökat medinflytande, ökat medansvar och en ökad maktfördelning. Hade dessa principer fått vara vägledande i bostadssektorn, hade vi inte haft de problem som vi i dag har. Med enbart regleringar löser man inte alltid problem. Med socialistiska regleringar skjuter man i stället problemen framför sig. Det är just vad vi upplever i dag. Men det obehagliga är, att till sist tvingas man ändå ta itu med problemen, och då mäste det ske med andra metoder än dem som socialistiska profeter predikar om. Vi vet vad byggandet kostar, vi vet vad byggandet omfattar, vi vet hur många lägenheter vi har byggt, hur stora de är osv. Men vet vi vad konsumenten egentligen vill ha? Vet vi om konsumenten egentligen accepterar bostadslägenheternas utformning med hänsyn till antal rum, standardnivå och kostnadsnivå? Vet vi vilken typ av bostadsområde som konsumenten egentligen önskar sig?

Jag vill verkligen, herr talman, understryka det kravet. I motionen 613 ifråga omfattande höghusbebyggelsens berättigande. Motionärerna säger bl.a. att höghusen är den byggnadsform som drar med sig de största problemen, särskilt för barnfamiljer och åldringar. Mammorna vagar inte släppa ut barnen på lekplatserna utan att själva ga med ut. De gamla känner sig isolerade och är rädda för att hissarna skall stanna så att de varken kan ta sig ut eller in. I motionen 1438 framhåller kollegerna i kammaren, herrar Krönmark, Turesson, Alvar Andersson i Knäred och Ola Ullsten, att det saknas ett rejält faktaunderlag för att bedöma bostadskonsumenternas verkliga önskemål. De övriga motionerna som behandlats i civilutskottets betänkande nr 30 väcker i stort ungefär samma frågor. Utskottet instämmer i motionernas syfte och säger i ett enhälligt uttalande att utskottet finner det önskvärt att Kungl. Maj:t lämnar riksdagen en översikt över inriktningen av samhällsplaneringsforskningen i vid bemärkelse tillika med bedömningen av vilka organisatoriska och prioriterande beslut som kan ankomma på statsmakterna.

Debatten om bostadsbyggandets inriktning på hustyper har under årens lopp varit livlig. Men socialdemokraterna har ständigt avvisat våra krav på en större andel småhus av det totala byggandet, och ändock skulle även detta vara ett sätt att lösa bostadsproblemen. Av socialdemokraternas argumentering har man fått den uppfattningen att socialdemokraterna bäst vet vilken typ av bostad som konsumenterna vill ha. Att man exempelvis i grannländerna har en avsevärt mycket högre andel småhus av det totala byggandet än vad vi har här, det har man inte fäst sig vid. Vår andel har hållit sig kring 30 procent. I grannländerna har andelen småhus under året varit 50—60 procent. När vi har sagt att det kan väl ändå inte vara så särskilt stor skillnad mellan folken i Norden i preferensen för att bo i ett marknära hus — och dessutom i ett hus som man äger själv — så har socialdemokraterna bara skakat på huvudet och ryckt på axlarna. Socialdemokraterna vet bäst. Emellertid har man på visst socialdemokratiskt håll nu uttalat att man ändå haft litet fel. Inrikesministern har faktiskt i en intervju i tidningen Byggnadsindustrin — och även på andra håll — förklarat att han är medveten om att något annat nu behöver göras. Han har sagt att byggandet måste anpassas efter människornas önskningar, och han är glad över att kommunerna blivit mer lyhörda för konsumenternas önskemål. Kommunerna reviderar nu sina planer till förmån för flera markbostäder. Om det vore tillåtet, herr talman, att här i kammaren utbringa ett fyrfaldigt leve för ett statsråd så skulle man faktiskt vilja göra det. Det är historiskt att äntligen en socialdemokratisk bostadsminister kan erkänna att han har fel och att man måste ta hänsyn till hur konsumenterna själva vill ha det. Till detta kommer i dag resultatet från en Sifo-undersökning som näringslivets byggnadsdelegation har låtit utföra angående svenska folkets inställning till olika frågor när det gäller markägande, tomträtt och boendeönskemål m.m. Undersökningen är riksomfattande och baserad på besöksintervjuer med 1 200 personer i åldrarna 18—80 år. Intervjupersonerna har tagits ut slumpmässigt och är ett representativt urval av denna del av befolkningen. Följande fråga ställdes: Om ni hade möjlighet att välja, hur skulle ni då helst vilja bo, i villa eller annat småhus, eller bor ni helst i flerfamiljshus? Totalt ville 85 procent bo i villa eller annat småhus, 13 procent önskade bo i flerfamiljshus. Särskilt markant är denna önskan att bo i villa bland de yngre och medelålders. Jag ber mina socialdemokratiska kolleger i kammaren att observera att 82 procent av de tillfrågade som hade socialdemokratisk politisk preferens ville bo i villa eller annat småhus. Nästa fråga löd: Om ni skulle köpa en villa eller ett radhus, skulle ni då föredra att äga marken eller att disponera marken med tomträtt? Man skulle kunna ställa samma fråga här i riksdagen: Om ni, ärade riksdagskolleger, skulle köpa en villa eller ett radhus, skulle ni då föredra att äga marken eller disponera marken med tomträtt? Hade statsrådet Lidbom varit i kammaren, skulle han ha svarat såsom han uttalade i en proposition för några månader sedan, nämligen att ”det numera är otidsenligt att äga”. Eftersom detta uttalande fanns i en proposition, står väl hela regeringen bakom den uppfattningen. Enligt regeringen är det otidsenligt att äga i dag. Huruvida de socialdemokratiska riksdagsmännen har den uppfattningen återstår att se. Många kanske har det, men jag skulle kunna tänka mig att det finns de som har en något annorlunda syn på ägandeprincipen. Det finns i varje fall åtskilliga socialdemokrater på alla nivåer som själva i valet mellan höghus och låghus väljer låghus eller egen villa. Dessutom visar undersökningen att det inte är så helt med otidsenligheten, så statsrådet Lidbom får nog tänka om. Svaren på den här frågan i undersökningen visade nämligen att 89 procent av alla de tillfrågade föredrar att äga marken, 6 procent föredrar att disponera den med tomträtt. Och jag ber den socialdemokratiska gruppen och den socialdemokratiska regeringen att observera att 89 procent av de tillfrågade med socialdemokratisk preferens föredrar att äga marken. Sammanfattningsvis kan beträffande undersökningen sägas att den visar ett klart uttalat intresse för enskilt markägande. Speciellt gäller detta för egnahem och fritidshus, där 80—90 procent föredrar enskilt ägande. För flerfamiljshus är inställningen inte lika markerad. Vidare visar undersökningen att det i genomsnitt är cirka 50 procent som anser att kommunen bör äga den mark på vilken det står flerfamiljshus. Tomträtten är inte populär, och det är uppenbart att man anser att äganderätten till tomten ger större trygghet. Till den utvidgade kommunala expropriationsrätten är en stor majoritet avvisande, men jag skall inte gå in på frågan om expropriationsrätten i dag. Med hänsyn till bostadsministerns sinnesändring och till de alltmer uttalade önskemålen om en annan fördelning mellan låghus och höghus hade man kunnat vänta sig en annan behandling av motionerna i utskottsbetänkandet nr 14. Den socialdemokratiska majoriteten kan emellertid inte tillstyrka motionerna, vilket förefaller märkligt: man kunde ju ha tänkt sig en sinnesförändring även i utskottet. Förmodligen beror det på att man ännu inte bestämt sig för om man skall leva kvar i 1930-talets syn på människorna, eller om man skall ta tillräcklig hänsyn till 1970-talets förhållanden och inte minst till de behov och de principer som dagens människor har. Således har vi tvingats framföra våra yrkanden reservationsvis.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

Herr talman! Den här debatten avser ju flera olika betänkanden, och det är tyvärr så, att den därmed sakligt sett kommer att präglas av en viss förvirring. Talarna kommer att tala förbi varandra. Det hade varit betydligt lyckligare, om vi hade kunnat ta de enskilda sakfrågorna var för sig. De ligger alltför långt ifrån varandra för att kunna blandas ihop i samma debatt. Vad jag kommer att uppehålla mig vid i det här inlägget är den reservation som är fogad till civilutskottets betänkande nr 15 och som bygger på vpk-motionen 1450 om ett åtgärdsprogram för hjälpåtgärder åt den s.k. nyslummen eller betongslummen. Denna nyslum är ju ett brännande problem i det svenska klassamhället. Det är ett krisfenomen som berör allt fler och som allt intensivare diskuteras. Det finns kretsar som medvetet vill undvika den diskussionen. Dit hör majoriteten inom riksdagens civilutskott. Med en enda mening avfärdar man en samhällsföreteelse, som utsätter hundratusenden för socialt betryck. Och det är ganska förklarligt. Etablerade politiker lever aldrig och kommer aldrig att leva under nyslummens förhållanden. De känner dem inte och deras okunnighet är också deras andliga skyddspansar. Utskottets officiella motivering för att slippa röra vid frågan är att det hela bör ses som en rent kommunal planeringsfråga. Det är en ödesdiger felsyn. Nyslummen är ett nationellt problem. Den berör sidor av det samhälleliga livet som går långt utöver en kommuns kompetensområde. För tio år sedan var begreppet nyslum i stort sett okänt. I dag har namn som Tensta, Skärholmen, Kroksbäck och Rosengård blivit politiska och sociala begrepp. Vad är denna verklighets ursprung? Och vilka är dess kännetecken? 1960-talet såg en accelerering av den ekonomiska koncentrationen i det kapitalistiska Sverige. Storkapitalet krävde flyttning av människor till de få stadsregioner, dit man ville samla sin ekonomiska aktivitet. Kapitalet behövde import av arbetare från länder som var fattigare än Sverige. Kapitalet förtjänade på markspekulationen, som drevs på genom den geografiska koncentrationen och utbyggnaden. Kapitalet krävde att kontoriseringen skulle få bryta upp de gamla stadskärnorna och att städernas zonindelning skulle skärpas — chefsfunktionerna för sig, villatomterna för sig, arbetarområdena för sig. Kapitalet krävde att gatunätet skulle tillrättaläggas för en ohämmad privatbilism. Jag har själv hört professorer i geografi och kanslichefer i kommunala planeringsorgan uttala, att folk i chefsfunktioner borde privilegieras med hänsyn till kommunikationer, därför att deras tid var dyrbarare och viktigare än den stora massans. Kapitalets politiska profeter krävde slut på bostadssubventionerna och hyresregleringen. Man krävde fri fart in i det totalkommersialiserade samhället, där människan var profitens passiva och avideologiserade tjänare. Och på område efter område fick man sin vilja fram, därför att ingen regering fanns som ägde en från det kapitalistiska marknadstänkandet självständig vilja och självständig makt. Ur denna process skapades utkantsområdena i de stora städerna, utkantsområden vilkas problem började spegla sig i arbetsförmedlingarnas köer, på omskolningskurserna, på socialbyråer, på sjukhuskliniker och i polisstatistiken. Utkantsområdena är utfällningsproduker av en bestämd princip: den sociala segregationen. De är skådeplatser för en kvalitativ försämring av mänskliga levnadsförhållanden och miljöer. De är inga tillfälliga planpolitiska feltramp. De är tvärtom typområden för den bostadsmiljö som det nuvarande samhället skapar för sina utsugningsobjekt, arbetarna och de lägre tjänstemannagrupperna. Dessa områden har ständigt blivit fler. Medvetandet om problematiken har inte medfört förbättringar. De nyslumsområden som i dag endast finns i planerarnas handlingar är vida större än de som hittills har hunnit byggas upp. Nyslummens sociala segregation är mångfaldig. Socialvetenskapliga undersökningar börjar nu ge ett massivt och tämligen entydigt material om dessa fakta, inte minst från min hemstad, Malmö. Låt oss se en smula på detta. Dels segregeras barn och barnfamiljer. På Rosengård i Malmö är t.ex. 40 procent av invånarna under 20 år, mot 25 procent för staden i genomsnitt. 33 procent är under 15 år, mot 18 procent i hela staden. I Malmö är 7 procent av befolkningen invandrare, på Rosengård 18 procent. Till områden av denna typ flyttas framför allt invandrare, f. d. invånare i äldre bostadsområden i innerstaden och inflyttare från landsorten. Det är påvisat att genomsnittsinkomsten för invånare i Rosengård tillhör den lägsta i hela Malmö. Den är bara fjärdedelen så stor som i det aristokratiska villaområdet Bellevue och 30 procent lägre än i mer genomsnittsbetonade områden som Borgmästargården eller Höja. Det är påvisat att nyslummen har den sämsta kommunala servicen av alla stadsdelar och bostadsområden. En genomgång beträffande 20 olika servicefunktioner har visat att områden av typ Rosengård låg vida sämre till än nybyggda stadsdelar i allmänhet i samma stad. Det är påvisat att segregationen klart gör sig gällande också inom stadsdelar och projektområden. I kommunala hyresfastigheter är befolkningen genomsnittligt fattigare, barnantalet per familj högre, utbildningsprocenten lägre och socialhjälpsbehovet betydligt starkare än i HSB och privatbyggena. Av dem som 1968 flyttade in i lägenheter ägda av det kommunala bostadsbolaget i Malmö hade 31 procent en taxerad inkomst på mindre än 10 000 kronor; i HSB-lägenheterna i samma område var siffran 9 procent och i privata byggen 14 procent. Av invandrarna på Rosengårdsområdet är 60 procent samlade i de kommunala hyreslägenheterna. De lågavlönade, de med stor försörjningsbörda, de sjuka, de utslagna, de psykiskt störda — för dem är nyslummen och de kommunala hyreslägenheterna oftast i praktiken det enda alternativet. Det är påvisat att av de 1500 familjerna i MKB-området inom Rosengård i Malmö hade 30 procent socialhjälp. 40 procent av denna socialhjälp gick till hyran. Ett av nyslummens kännetecken är de ständiga planeringsprovisorierna. Många barn får tillbringa sina första kritiska skolår i källarlokaler med dålig pedagogisk utrustning. Skolmåltidsväsendet fungerar inte, trots att invånarna betalar full kommunalskatt. Dålig pedagogisk standard, dålig livsmedelsstandard, långa vägar för flerbarnsmödrarna till butikerna, avsaknad av tillfredsställande barntillsyn till 90 procent eller mer för dem som är i behov därav — detta är moment i den verklighet under vilken de lågavlönades barn växer upp i nyslummen. Det mest beklämmande och tragiska är kanske ändå den tidvis helt otroliga utarmningen och förfulningen av den fysiska och sociala miljön. Det finns exempel på hur arealen fri grönyta och lekyta i nybyggda områden bara når upp till hälften av vad som finns i de bättre exemplen på öppen kvartersplanering från 1930 och 1940-talen. Det finns exempel på hur 150 barn får konkurrera om en sandlåda med 4 meters diameter och två gungor. Det finns exempel på hur man drar 60 meter breda körvägar tvärs igenom nyplanerade bostadsområden. I område efter område ser man illa dränerade, smutsiga och hårt förslitna grönområden, utplanade ytor, kantiga former, flacka mellanrum mellan husen, bevuxna endast med knähöga torniga buskar. På Rosengård i Malmö är grönytan per invånare 9 kvadratmeter, i de förmögnas stadsdel mellan 400 och 500 kvadratmeter. Ur denna fysiska och ekonomiska utarmning stiger de sociala problemen. Beroendet av psykofarmaka, missbruk av stimulantia som flyktmekanism, konflikter med myndigheter, bristande känslomässig kontakt, subkulturer bland de yngre — allt detta är betongslummens kännetecken. Och detta är väsentligen en produkt av områdenas och samhällets förhållanden. Det är inte så, att människorna i nyslummen är sämre än andra, att de har lägre social disciplin, mindre kulturintresse, större likgiltighet för sina barn; tvärtom visar erfarenheten från t.ex. biblioteksverksamheten på Rosengård i Malmö att intresset från de boende snarast är större där än i andra stadsdelar — bl.a. är utlåningsfrekvensen högre, och biblioteken spelar en enorm roll som samlingspunkt för barn och ungdom. Skulden för de växande missförhållandena ligger hos det samhälle som vill förvandla människorna till kommersiella vinstobjekt. Den ligger hos dem som låter investeringar i tomma parkeringsplatser och andra eftergifter åt en hämningslös privatbilism gå före utbyggnaden av barntillsynen. Den ligger hos de stadsplanerare, som officiellt kan deklarera, att butikscentra planeras ”för de unga köpstarka kunderna med bil”. Nyslummen skall stå kvar i flera generationer. Om några få år kommer de områden som byggts den senaste tiden att ha enorma överskott av ungdomar i tonåren. Förslitningen av den yttre miljön kommer att ha gått längre än nu. Socialhjälpsbehovet kommer att vara större. Antalet barn utan tillsyn kommer att ha ökat. Den estetiska och sociala utarmningen kommer att ha satt sin prägel på ytterligare årsklasser. Det är nu något måste göras. Om man inte i dag kan undanröja det samhälle, som är skuld till hela problemet med nyslummen, kan man åtminstone känna ansvaret för att igångsätta ett nationellt program för social och miljömässig rehabilitering av nyslummen.

Detta är ett program vars udd alltid måste riktas mot etablerade intressen. Det är därför civilutskottet så gärna vill avslå det. Hellre än att gå kapitalet emot låter man årsklass efter årsklass människor offras åt en påtvingad funktion som utsugningsobjekt. Herr talman! Till den frågeställning som avser vpk-motionen 612 om den fysiska riksplaneringens principer avser jag att återkomma senare i debatten.

Herr talman! Det är klart att det är komplicerat att gå igenom dessa utskottsbetänkanden tillsammans, men av många orsaker är vi piskade därtill. Jag skall emellertid försöka att kommentera några av de tankegångar som de tidigare talarna framfört och som berör en del av betänkandena. Herrar Åkerfeldt, Ullsten och Wennerfors tog ånyo upp frågan om småhusen. Vi har tidigare i dag haft diskussion om småhusen och frågan om i vilken mån staten kan utöva inflytande. Om det har vi fört en visserligen skröplig debatt men mycket av det som nu sades var av det slag att det borde ha hört hemma i den diskussionen. Herr Åkerfeldt säger att staten genom ett uttalande borde stimulera till ökat småhusbyggande, vilket skulle ge god effekt. Man blir då litet förvånad, när alla talare samtidigt talar om att det finns en kolossal vilja att bygga just småhus. Man undrar då vem man skall stimulera. Vad är det för slags hinder som staten rest mot småhusbyggande? Småhuset är tvärtom den bostadsform som samhället mest stimulerar ekonomiskt. Kommunerna gör det genom att de oftast inte tar ut exploateringskostnaderna för småhus — det är rätt vanligt även om det kan växla mellan kommunerna. Nu har även kommunernas ekonomi blivit sådan att de måste se sig för, och då har kanske även de börjat strama åt. Men det är väl känt att kommunerna på den vägen brukar underlätta småhusbyggandet. Samhället totalt gör det genom att denna boendeform som regel drar mera kapital än motsvara ide lägenhet i ett flerfamiljshus. Det är också en stimulans från samhälle:s sida. Staten gör det vidare genom den något inflammerade frågan om skatteavdragen. Dessa kan få effekter, speciellt för högre inkomsttagare, och det är också en form av stimulans, som nog ingen kan förneka. Jag har väldigt svärt att veta hur man på annat sätt kan plocka ned debatten till realiteter och inte bara hålla härliga vårtal om bostadspolitiken och hur man skall ha det. Herr Ullsten har något slags mani på att säga att vi socialdemokrater undergäår sinnesändringar. Det sker oupphörligt i sådana frågeställningar där han tycker att vi närmat oss folkpartiet. Jag sade förut i debatten och jag upprepar det nu, att jag inte varit med om att höra socialdemokrater i riksdagen tala emot eller på annat sätt verka emot småhus. Så länge jag har varit i kontakt med bostadsfrågan har vi haft en grundlinje hela tiden: att kommunerna har att avgöra hur man skall fördela lägenheterna på olika hustyper. Kommunerna bör fullfölja bostadsbyggandet efter de behov och önskningar som kan finnas i respektive kommuner. Men det är alltså kommunerna som skall göra den bedömningen och som har förutsättningarna att bedöma efterfrågan på skilda bostadsformer. Vi har sagt att riksdagen inte skall lägga sig i det. Det vore för herr Ullstens del kanske inte ur vägen att han ägnade sig litet ät bostadspolitisk historia. Jag har försökt skaffa mig kunskaper i bostadspolitikens historia och jag har funnit att det enda parti som motionsledes har pläderat för flerfamiljshus är folkpartiet. Det är visserligen länge sedan, men inte längre sedan än att det har sammanhang med den politik vi för nu. I och för sig tycker jag detta är ointressant och det är kanske dumt att ta upp det, men jag gör det när herr Ullsten evinnerligen tjatar om en sinnesändring som inte är en sinnesändring. Vad inrikesministern sagt i denna debatt har andra bostadsministrar sagt tidigare, herr Wennerfors. Jag är naturligtvis glad när även moderater hurrar för regeringen, men det vore skönt om det då hurrades för något som är korrekt och om man inte var vilseledd av egna värderingar. Vad Eric Holmquist har sagt har också de tidigare ministrarna sagt. Herr Wennerfors säger att socialdemokraterna vet bäst och de är emot småhusen. Men det är ju precis tvärtom! Vi säger att vi inte vet bäst i der frågan, den bör avgöras i den andra ordningen: utifrån konsumenternas behov i respektive kommun skall kommunerna sköta bostadsförsörjningen. Men borgarna vet bäst! De pläderar och predikar i oändlighet om smäåhusens förträfflighet och vill att vi andra skall ställa oss bakom det och driva kommunerna till att göra det som de kanske inte gör. Men varför gör kommunerna inte det i den omfattning som ni kanske tycker att de skulle göra? Det finns många kommuner här i landet med borgerlig majoritet. Byggs där inga flerfamiljshus, utan bara småhus? Det är klart att det här med småhus är poppis i en massa diskussioner, men det vore väl rätt skönt om man så småningom kunde få denna debatt att röra sig litet mer om realiteter. I utskottsbetänkandet har vi alltså behandlat detta spörsmål som en planfråga. Och då finns det den regeln här i landet att det är kommunerna som har vad man kallar för planmonopol. Det kan ju diskuteras om termen är riktig, men i varje fall har kommunerna initiativrätten och skyldigheten att se till att det upprättas planer. För att dessa skall få rättsverkan måste ju staten säga sitt ord, men det blir i ett sent skede. Styrningen ligger hos kommunen. Vi tycker det är riktigt att detta skall vara en kommunal angelägenhet. Varje kommun för sig, från glesbygdskommunen till storstaden, skall kunna se sin egen utveckling och påverka och bestämma den. Alla, från kommunister till moderater, som talar om ett decentraliserat samhälle vill centralt bestämma över människorna ute i landet efter de idéer som vi har just i dag. Det kan ju ändra sig på nytt så att folkpartiet återgår till att vilja undersöka om inte flerfamiljshusen är bättre att bygga än småhusen. Det kan vi alltså komma tillbaka till. Men det vore bra att det blev klart för oss om man vill ta ifrån kommunerna rätten att själva bestämma över sin planering eller icke. Frågorna om vem som skall bestämma vad i de här sammanhangen lokalt på kommunal nivå, i landstingskommunen eller på statlig nivå, är föremål för utredning. Man diskuterar och vänder på alla verksamheter i samhället i den utredningen. Men jag har väldigt svårt att föreställa mig att det skulle finnas gehör för att man skulle ta ifrån kommunerna självbestämmanderätten när det gäller att forma den delen av samhället som är närmast dem och att vi här i riksdagen skulle vara bättre lämpade att göra detta. Jag tror det vore bra om vi fick diskussionen inriktad på detta. Sedan är det några andra fragor som jag snabbt skall beröra. Det gäller herr Ullstens resonemang om kontorisering. Det här börjar tan likna en debatt i Stockholms kommunfullmäktige. Vi har i utskottet sagt oss att det enligt nuvarande byggnadslagstiftning är möjligt att bestämma vilket ändamäl husen skall ha. Utskottet — utom dess folkpartistiska ledamöter — uttalar att enär ”sälunda gällande byggnadslagstiftning lämnar erforderligt utrymme för ett kommunalt handlande i fråga om att förebygga en ytterligare, inte önskvärd kontorisering avstyrker utskottet motionen”. Vär ståndpunkt innebär inte på något sätt att vi tycker att kontorisering av bostadsomraden är bra. Men det finns instrument i nu gällande lagstiftning som gör det möjligt att ingripa däremot och att då börja laborera på det här begränsade avsnittet av ett stort lagstiftningskomplex, som är föremal för en genomgripande omarbetning, finner vi inte stöd för. Stockholms stad borde ha resurser att klara saken. Här finns ju samlat så kolossalt skickligt och väl avlönat folk att nog borde det vara möjligt att rationellt och enkelt lösa frågan. Jag lyssnade med intresse till herr Svenssons i Malmö anförande. ärdefulla för Mycket av det han sade tycker jag var beskrivningar som ä den politiska fantasin, för ett handlande på skilda omraden i samhället. Jag delar manga av de värderingar som jag tror herr Svensson kommit fram till mot bakgrund av de här sociala företeelserna som kan finnas i manga nya bostadsomraden. De uppgjorda planerna har i och för sig kunnat vara hur bra som helst men det har glappat i verkställigheten och det har varit ett felaktigt handlande på den lokala nivan ända fram till bostadsförmedlingarna som har anvisat människor bostäder i de här omradena, vilket har skapat situationer och besvär av den typ som herr Svensson mycket drastiskt belyste. Men även på den här punkten har vi den meningen att de frågor som herr Svensson har berört är betingade och kan elimineras på basis av kommunala beslut. Utifrån den utgångspunkten anser vi inte att motionen skall bifallas. Med tanke på herr Svenssons långa och välformulerade anförande förstår jag att han har en helt annan uppfattning — det framgår också av motionen, men just här tycker vi annorlunda än han. Det är inte fråga om ett ställningstagande mot de värderingar som kan ligga bakom hans rescnemang, utan skälet för vårt avstyrkande är att handläggningen av denna angelägenhet är en kommunal uppgift. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 13. Jag återkommer senare med yrkanden beträffande de övriga betänkanden som nu debatteras.
Herr talman! Jag har en känsla av att herr Bergman drar litet för stora växlar på sina observationer om mitt tal om sinnesändring hos socialdemokrater. Det är inte särskilt ofta jag har anledning att tala om sådan sinnesändring, och i dag talade jag faktiskt inte heller om en sinnesändring hos alla socialdemokrater utan bara hos vissa. Jag harangerade bostadsministern för att han hade en så djup förståelse för bostadskonsumenternas krav på markkontaktbostäder och passade samtidigt på att påpeka att vi skulle hälsa med tacksamhet, om denna inställning också infann sig hos bostadsministerns partivänner i Stadshuset. För där säger man i dag nej till en omprövning av stadsplaner för Järvafältet. Man har uppenbarligen inte lärt någonting av erfarenheterna från Tensta och Rosengård och av det som herr Svensson i Malmö nyss beskrev så vältaligt. Vidare säger herr Bergman något som väl ändå var ganska konstigt, nämligen att folkpartiet skulle ha varit det enda parti som hade krävt flera flerfamiljshus. Ja, om herr Bergman syftar på att folkpartiet var det parti som under 1950 och 1960-talen mest energiskt slog vakt om — och fortfarande gör det — ett omfattande bostadsbyggande, är det riktigt. Det har vi gjort. Men i våra krav har vi också lagt in önskemål om ett större antal småhus. Men där har vi ständigt mött motstånd från socialdemokratiskt håll. Vad sedan gäller frågan om kommunernas självbestämmanderätt så är det väl ändå ett litet för enkelt argument i debatten om låghus. Självfallet accepterar vi det kommunala planmonopolet och att bebyggelseplaneringen i största möjliga utsträckning är kommunernas uppgift. Men det handlar, herr Bergman, om hur människors boendemiljö skall formas, hur vi skapar bästa möjliga sociala villkor för de människor som skall bo i de nya områden vi nu bygger i stor omfattning och ofta i alltför snabbt tempo. Skulle vi verkligen inte få tala om detta problem i den bostadspolitiska debatten? Då kan vi lika gärna avstå från att diskutera bostadspolitik.
Herr talman! Herr Bergman säger att man på alla möjliga sätt försöker att stimulera småhusbyggandet och att det av olika skäl är så oerhört gynnsamt att skaffa sig ett småhus. Men hur kommer det sig då, herr - Nr 60 Bergman, att vi bara har en småhusandel i bostadsproduktionen på ca 30 Onsdagen den procent? Ja, herr Bergman hänvisar säkerligen till att det är kommunerna 19 april 1972 som bestämmer, och det är jag väl medveten om. Jag vill då fråga om den sr politik som man för i de socialdemokratiska kommunerna är annorlunda Forskning AE än den socialdemokratiska politik som herr Bergman företräder i samhällsplaneringsriksdagen och som även inrikesministern representerar. Det måste väl frågor ändå vara fråga om samma politik. Man borde kunna räkna med att inrikesministern liksom även herr Bergman och hans övriga kolleger i riksdagsgruppen diskuterar med sina kommunala partivänner vilken småhusandel vi skall ha. Om ni är så gynnsamt inställda till en högre småhusandel, hur kommer det sig då att detta inte ger resultat i de socialdemokratiskt styrda kommunerna? Vidare vill herr Bergman samtidigt använda det argumentet att det är likadant i de borgerligt styrda kommunerna. Det är visst inte så. Men det finns borgerligt styrda kommuner där andelen inte är så särskilt hög, och jag är kritisk även mot de kommunerna. Jag försvarar inte dem. Jag vill dock säga att man i den borgerligt styrda kommun där jag själv bor har en mycket hög småhusandel och försöker att även fortsättningsvis hålla den på en hög nivå. Jag skulle vilja fråga herr Bergman: Påverkar herr Bergman verkligen sina partivänner ute i kommunerna så att de skapar möjligheter för en ökad småhusandel?

Den hjärtnupenheten visavi kommunerna är vi inte vana att höra från socialdemokratiskt håll i andra sammanhang, men här går den tydligen bra att ta fram. Det är väl inte omöjligt att via anvisningar i planhänseende och anvisningar från bostadsstyrelsen astadkomma en utveckling i riktning mot ett ökat småhusbyggande, om man i övrigt finner det önskvärt, och det har inte herr Bergman motsatt sig. Ett riksdagens uttalande i de här frågorna, som jag vill ha, skulle inte få någon effekt, sade herr Bergman. Om jag har dragit den rätta slutsatsen, tycker herr Bergman heller inte att det är önskvärt. Men man kan ju jämföra med andra uttalanden i bostadsfrågan. Jag vill bara nde, som jag för övrigt exemplifiera med bostadsministerns utta instämmer i, om önskvärdheten av markbostäder i större utsträckning och att byggandet av storstadsdelar bromsas. Konsekvensen maste bli att ett sådant uttalande inte heller är värt någonting och inte kommer att leda till någon effekt. Jag har nog en annan uppfattning än herr Bergman i det fallet. Jag tror att bostadsministerns uttalande kommer att ha effekt, inte minst i socialdemokratiskt styrda kommuner, men jag anser att ett riksdagens uttalande i det här sammanhanget har ännu högre dignitet.
Herr talman! Jo, herr Bergman, att yrka avslag på motionen 1450 och bara hänvisa till att den gäller frågor som kan lösas inom det kommunala planmonopolet är att begränsa frågeställningen, att skjuta undan den, att ge den en alltför liten dimension och att i praktiken se till att ingenting blir gjort. Vad herr Bergman i praktiken sysslar med är ju att skjuta över ansvaret för lösandet av problemen med sanering av nyslummen just till de myndigheter som är skyldiga till att nyslummen med alla dess undermåliga kvaliteter har planerats fram. Det är de som byggt nyslummen som, enligt herr Bergman, i första hand skall sanera. Det är de kommunalråd som jag har hört offentligen uttala att de tycker att Rosengårdsplaneringen, som jag visade exempel på här, är bra. Det finns ingen segregation, för att citera några kommunalråd. Det finns de som faktiskt säger att vi har ingen bostadssegregation, när man kommer med statistiska bevis för att den existerar. Det är till dessa obotfärdiga syndare herr Bergman vill överlämna att avhjälpa de misstag som de systematiskt och medvetet har begått och kommer att fortsätta att begå. Sedan en annan sak. Problematiken med nyslummen inrymmer en lång rad problem, som inte alls hör hemma inom den kommunala plankompetensen. Narkotikamissbruket är väl inget kommunalt planmonopol, skulle jag tro. Psykoserna är väl inget kommunalt planmonopol, i varje fall inget primärkommunalt. Trafikprinciperna är heller inget kommunalt planmonopol. Alla dessa problem berör, liksom också en rad av de andra serviceproblemen, frågor och förhållanden som i högsta grad är av intresse ur nationell synpunkt och som i stor utsträckning hör hemma på den statliga sidan, och det är bakgrunden till motionen. Om allting var kommunalt planmonopol skulle vi inte ha något planverk här i landet. Vi skulle inte ha någon socialstyrelse. Vi skulle inte ha någon landstingsdriven mentalvård eller någonting liknande. Herr Bergman försöker bara begränsa och skjuta undan frågeställningen och ge den en dimension som är vida mindre än vad den verkligen har. Herr Bergman gör det för att slippa komma i konflikt med sina socialdemokratiska kolleger ute i kommunerna, som enständigt förnekar, att dessa problem finns, och den sanning som han i alla fall själv som riksdagsman trots allt måste inse.
Herr talman! Det finns obotfärdiga syndare i alla beslutande församlingar. Jag vägrar tro att socialdemokratiska kommunalpolitiker enständigt nekar att ta i de frågor som herr Svensson nyss nämnde. Det är en omöjlighet för mig att på den tid jag har till mitt förfogande seriöst bemöta de tre andra talare som yttrat sig här. Herr Wennerfors vrider sakerna som han tycker. Här är det de borgerliga partierna som vill att riksdagen skall styra valet av hustyper. Da frågade jag varför man inte styr detta i de kommuner där man har borgerlig majoritet. Där kunde man avsta fran att bygga flerfamiljshus och bara bygga små i stället. Det finns exklusiva villaområden utanför den här staden, det vet vi, men det är nagot annat, det är onormala samhällsbildningar som jag tycker är ett slags rikemansgetton som vi inte borde ha. Men i övrigt tror jag inte att borgerligt styrda normalkommuner i nämnvärd grad påverkas av herr Wennerfors” uttalanden. Herr Åkerfeldt och herr Ullsten var besvärade över att jag tog upp frågan från dessa synpunkter nu. Det är ju just vid behandlingen av detta betänkande som vi skall syssla med frågan utifrån plansynpunkter. Tidigare behandlade vi den ur ekonomiska synpunkter och här är det plansynpunkterna vi skall lägga på den. Då kommer vi in på ett problem som vi inte kan blunda för, nämligen att det är en kommunal planeringsfråga hur man väljer att låta sin bostadsbebyggelse utvecklas i respektive kommun. Får jag till sist säga att jag inte begär att herr Ullsten skall känna till alla de motioner som väckts före hans tid i riksdagen. Men det går att hitta i handlingarna exempel på att folkpartiet uttalat sig för ett ökat flerfamiljshusbyggande som man ville ha undersökt för att det fanns fördelar att vinna genom det just då. Så enkelt gör jag det inte för mig, herr Ullsten. Jag sade detta bara för att jag tyckte att det där tjatet om sinnesändring som herr Wennerfors gav ytterligare kraft åt störde till slut, och då kunde jag inte tiga längre.
Herr talman! Herr Bergman använder halva tiden för att tala om att han får så mycket frågor att han inte kan svara på dem. Nu skall jag ställa en enda fråga, och därvid kan herr Bergman svara på den enbart under sina tre minuter. Spelar det i forsättningen ingen roll vilken uppfattning landets bostadsminister har i fråga om andelen låghus? Det var frågan.

Herr talman! Jag tycker ändå att herr Bergman allteftersom den här dagen fortskrider framstår som en allt egendomligare bostadspolitiker. Han menar tydligen på fullt allvar — jag trodde från början att det var en felturnering — att vi skall vara förhindrade att diskutera centrala miljöproblem i anslutning till bostadsbyggandet. Det är nu en konstig tanke, ty de som har att bestämma mest om hur bostadsbyggandet bör utformas i landet är ju trots allt regering och riksdag. De ekonomiska villkor vi anger, låneregler, finansieringsvillkoren etc., alltsammans har styrande effekter. Vi skall alltså bara kunna diskutera bostadspolitiken som ett slags tekniskt problem, men vi skulle inte kunna se vilka praktiska resultat våra åtgärder leder till. Detta skulle vi helt och hållet överlåta åt kommunalpolitikerna. Det är en konstig inställning i sak, och den är desto märkligare som vi i civilutskottet haft att behandla en proposition där statsrådet uppehåller sig ganska mycket vid just detta och en rad motioner som också behandlar denna typ av frågor. Jag har en känsla av att en hel del av det som går snett i bostadsoch stadsplaneringen just beror på att alltför många politiker har denna ytterst formella inställning till vad som är bostadspolitik — den som herr Bergman nu har avslöjat på ett som jag tycker ganska betänkligt sätt. Får jag sedan ta upp en sak som jag inte hann med i min förra replik, nämligen frågan om kontoriseringen. Med anledning av vår reservation hänvisar herr Bergman till att det i byggnadslagstiftningen redan finns medel mot den. Man kan införa ändamålsbestämmelser som säger att i de och de kvarteren eller i de och de husen skall bara finnas bostäder och på andra ställen skall det finnas kontor. Men det är ingen vidare poäng i att anföra det, eftersom jag redan har påpekat att det förhåller sig så. Vi har sagt att svårigheten i många städer och framför allt i denna stad, där smygkontoriseringen verkligen är ett miljöhot, är att vi inte har stadsplaner med sådana ändamålsbestämmelser. Skall vi ändra dem tar det dock rätt lång tid — det skall det göra av demokratiska skäl. Därför vill man från Stockholms stads sida ha den lagstiftande församlingens hjälp att förenkla instrumentet så att man effektivare kan komma åt smygkontoriseringen. Det var detta det handlade om, herr Bergman, inte undervisning i byggnadslagstiftning.
Herr talman! Jag skall ge herr Bergman det erkännandet att det ingalunda enbart är socialdemokratiska kommunalråd som kan svara så som jag nämnde utan även kommunalråd av annan politisk färg — de är rätt eniga i den här frågan. Om man enligt herr Bergman skall överlämna hela problemkomplexet åt det kommunala planmonopolet kanske det går som det brukar gå när sådana här nyslumsområden uppkommer: det blir över huvud taget ingen kommunal planering. Kommunens medverkan inskränker sig till att söka upp markområdena och säga: Där bygger HSB, där bygger MKB, där bygger BGB, där bygger de övriga enskilda byggmästarna. Sedan får dessa olika bolag och institutioner utforma områdena utan någon verklig kommunal kontroll. Med undantag i viss mån för HSB är det faktiskt så, i varje fall i Malmö, att inget av de nämnda företagen har något bostadspolitiskt program. Då uppstår givetvis områden där planlösningarna är otillräckliga, där hela den ideologiska grunden för utformningen är felaktig, från folkflertalets synpunkt förvrängd. Hur skall man ta itu med detta om inte på det sättet att de statliga regionala myndigheterna liksom behöriga myndigheter på det centrala planet säger att så här får det inte gå till, det hela måste skötas på ett annat sätt? Det är fullständigt omöjligt att tänka sig att man griper in i denna problematik med mindre än att korrigerande myndigheter utanför den primärkommunala kretsen också får gripa in.
Herr talman! Det här börjar bli en debatt om debatten — så brukar det gå när den tänjs ut. Jag har aldrig sagt, herr Ullsten, att vi inte här skall föra en miljödebatt. Vad jag har gått emot är att vi här skulle fatta beslut innehållande rekommendationer till kommunerna i frågor där de har självbestämmanderätt. Vi kan vidta åtgärder, påta oss kostnader för att stimulera åt olika håll och påverka samhället så som vi vill, men har vi lämnat beslutanderätten i en angelägenhet åt kommunerna skall vi inte sedan ta ifrån dem den. Så enkelt kan det vara om man vill ha ordning på diskussionen samt ta konsekvenserna av sina åsikter och göra det i rätt församling. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att de kommunalråd jag känner som tillhör mitt eget parti har inte de värderingar och handlar inte så som herr Svensson har skildrat.

Herr talman! Låt mig först säga att i herr Svenssons i Malmö anförande onekligen fanns väldigt mycket som vi litet var har anledning att begrunda. Även om man inte kan hålla med om allt var mycket så väsentligt att jag tror att oberoende av i vilket parti vi hör hemma finns det orsak för oss att begrunda det. Nog har det syndats oerhört på detta område och syndas fortfarande. Och det är i alla fall fråga om en verksamhet som ger karaktär åt samhället och mil t människorna så lång tid framåt att det verkligen finns alla skäl att försöka åstadkomma en sinnesändring, en uppryckning. När herr Bergman talar så intensivt för att kommunerna skall få bestämma själva kommer jag att tänka på vad som utspelades för inte så värst länge sedan i civilutskottet och i kammaren. Det var fråga om en relativt liten uppgift som kommunerna har haft att själva reglera, nämligen sotningsväsendet. Enligt gällande lagstiftning fick kommunerna ordna det så som de fann bäst. Då lyckades herr Bergman och hans partivänner i civilutskottet åstadkomma en majoritet för en hemställan att regeringen måtte utreda frågan; det går ju inte att ge kommunerna en så långtgående möjlighet att organisera den verksamheten själva. Hur man skall få bygga och vilken miljö man skall skapa måste ändå vara en väsentligt större fråga än hur man skall sota i husen, och det borde rimligtvis vara mycket mera befogat för regeringen och riksdagen att ha någon mening om den. Men då är herr Bergman så oerhört vaken för att man måste slå vakt om det kommunala monopolet. Här får inte riksdagen ha någon som helst uppfattning. Statsrådet har dock de senaste åren tillkännagett vissa meningar; han gjorde det inte minst i sitt anförande i dag där han påpekade att kommunerna fick akta sig för att skapa en byggnation som människorna inte ville bo i. Men så långt anser inte herr Bergman att utskottet och kammaren kan gå att vi skulle ha någon som helst mening om det här. Det hör till de underligheter som man ibland måste konstatera att det är ytterst sällsynt att en arkitekt själv bor i något av de områden där han skapar de mest gigantiska bostadskomplex. Han bor för det mesta i en helt annan miljö än den han själv åstadkommer, och det säger något om situationen. Ja, det finns t.o.m. åtskilliga bostadspolitiker — både socialdemokratiska och andra — som är väldigt försiktiga med att slå sig ned i den miljö de själva har skapat; sådana finns här i kammaren också. Vi bör vara mycket försiktiga med att fortsätta att skapa sådana bostadskomplex som nu har byggts under en lång följd av år. I vår allra närmaste omgivning uppförs det inga bostadskomplex — där tar man bort de bostäder som har funnits — men vi behöver inte komma långt ut förrän vi finner rent fruktansvärda bostadsmiljöer. Framför allt är de yttre miljöerna av den arten att de verkligen mycket snart måste ge upphov till en bostadsslum — för inte kommer människorna i gemen att tolerera en så torftig miljö som här skapas fram. I själva verket kommer det att leda till enorma, direkt ekonomiska förluster. Dessutom blir det andra förluster, som är betydligt svårare att räkna i pengar men som kanske representerar mycket väsentliga värden.

Vi har ju faktiskt i vårt land så mycken gammal bostadsslum som behöver saneras. Jag har haft tillfälle att som ledamot i saneringsutredningen se en hel del av den gamla bostadsslummen i många av landets tätorter. Vi får vara utomordentligt försiktiga så att vi inte skapar en ny bostadsslum som, även om den kanske är bättre i begynnelseskedet än den gamla åtminstone vad gäller de inre betingelserna, ändå är av sådan art att vi har all anledning att ta den här frågan mycket allvarligt. När det gäller småhus och över huvud taget bostäder med markkontakt och hygglig miljö tycker jag nog att det inte borde vara farligt för någon här att vara med om uttalanden där riksdagen tillkännager sin mening.

Jag har tidigare uttryckt min uppskattning av vad inrikesministern har sagt i propositionen, i debatterna och i föredrag som har refererats i tidningarna. Men att riksdagen skulle vara så oerhört försiktig att man inte vågar ha någon som helst mening om denna fråga har jag utomordentligt svårt att förstå.
Herr talman! Det där med sotningen var i och för sig ett lustigt inslag i diskussionen. Men skillnaden är ju den att vi har begärt en utredning för att se om man skulle frånta kommunen självbestämmanderätten i den frågan. I konsekvens därmed skulle alltså motionärerna begära utredning om huruvida riksdagen skulle lägga sig i detta med hustyperna. Jag begärde ordet därför att jag tyckte det var inte så litet obehagligt när herr Andersson i Knäred började tala om hur bostadspolitikerna bor. Först var det arkitekterna. Man får ofta se att de bor i villor och ritar höghus — det är ju en vanlig bild. Sedan var det bostadspolitiker, bostadsexperter och bostadsbyggare, och så var det folk här i kammaren. Eftersom jag nu har deltagit i debatten så mycket, skulle man kunna tro att det var jag som bodde i en villa. För tydlighetens skull kan jag då säga att jag bor i ett elementbyggt hus tillhörande ett allmännyttigt bostadsföretag. Jag är född i ett flerfamiljshus och har bott i flerfamiljshus i hela mitt liv. På den punkten, herr Alvar Andersson, tycker jag att det hade varit bättre med litet klarare besked.

Herr talman! I den centermotion som behandlas i civilutskottets betänkande nr 15 tas frågan om Stockholms regionplan upp. Motionen är undertecknad av tolv centerledamöter, däribland samtliga åtta representanter för Stockholmsregionen. Centern i Stockholmsregionen har ända sedan arbetet med 1966 års regionplaneskiss intagit en starkt kritisk hållning till regionplanearbetet, i vad gäller såväl de målsättningar regionplanen utgått ifrån som den struktur man velat bygga ut den expanderande regionen efter. Debatten om Regionplan 70 har visat att centern fått alltmer stöd för sin kritik av regionplanearbetet. Övriga partier har drivits att i viss mån revidera sin syn på planförslagen under tryck från en allt bredare opinion även utanför de traditionella partileden. Inte minst de befarade återverkningarna på miljön och de sociala konsekvenserna av ett genomförande av den skissade våldsamma expansionen har väckt oro och gett genljud hos den breda allmänheten. Bland de starkt kritiska kan förtjäna nämnas generaldirektör Bror Rexed i socialstyrelsen; även andra tunga företrädare för det sociala fältet, t.ex. barnavårdsnämnden i Stockholm, har varit kritiska. En hård kritik har också framkommit i många av de yttranden som kommunerna hittills avgivit om regionplaneförslaget. Denna kritik har lett till krav på revideringar, som nu senast av den socialdemokratiska stadshusledningen i Stockholm. Men jag är rädd för att man alltför mycket har skjutit in sig på vissa drag i förslaget, medan man när det gäller den totala nivån för planeringen är ovillig att göra annat än marginella justeringar. Centern har hela tiden framfört kritik i fråga om regionens alltför centraliserade struktur, kollektivtrafikens diskriminering, grönområdenas försvinnande osv. — låt oss kalla det att vi har riktat kritik mot den kvalitativa sidan av regionplaneskissen. Men vi har också riktat kritik mot dimensioneringen, den kvantitativa sidan, för enligt vår uppfattning är det ett ofrånkomligt samband mellan dessa sidor. Vi har gång på gång fört fram denna vår syn på frågorna och krävt åtgärder för att möjliggöra en dämpad tillväxt. Vi har förordat stimulerande åtgärder till stöd för utvecklingen i mindre expansiva delar av landet men även kontrollerande åtgärder för att dämpa storstadstillväxten. Vi ser det framför allt som en fråga om att styra sysselsättningstillfällena. Däremot har vi avvisat alla tankar på att inkludera bostadsbyggandet bland de restriktiva åtgärderna — det kanske kan förtjäna framhållas, eftersom man gärna vill missuppfatta oss på den punkten. I motionen kräver vi att riksdagen skall uttala sig för en sådan dämpning av tillväxten inom Storstockholmsregionen att den maximala planeringsnivån för regionen kan rymmas inom en oförändrad andel av landets befolkning. Civilutskottet säger i sitt betänkande att det föreslagna uttalandet förefaller att utgå från uppfattningen att en sänkning av planeringsberedskapen på den fysiska planeringens område skulle vara ett medel att nå det avsedda målet. I motionen sägs mycket riktigt att i konsekvens med riksdagens tidigare uttalanden om en dämpad storstadstillväxt bör en nedjustering ske av de föreslagna planeringsnivåerna till en nivå som kan anses rimlig, och den justeringen kan då inte bli marginell. Det är en nedjustering som centern med kraft stridit för i alla sammanhang som berört regionplanefrågan i den här regionen. Men vad vi med motionen velat åstadkomma i riksdagen är, vilket också framgår av motionsyrkandena, att riksdagen skall precisera de tidigare uttalandena om en dämpad storstadstillväxt. Vår uppfattning är att det inte kan vara eftersträvansvärt vare sig för regionen eller för landet i övrigt att befolkningstillväxten i regionen skall motsvara ca 70 procent av landets befolkningsökning till 1985 och ca 90 procent fram till år 2000. Betydligt rimligare är enligt vår mening en målsättning som inte räknar med en ökande andel av landets befolkning i Stockholmsregionen. Herr Ullsten frågade tidigare vilken tilltro vi hyser till regeringens regionalpolitik. Jag vill säga, att vi har åtminstone den tilltron till de beslut som fattas och de uttalanden som görs av denna riksdag att vi funnit det motiverat att framföra det här kravet. Jag förutsätter att om riksdagen gör det uttalande som vi begärt så får det också konsekvenser för den förda regionalpolitiken och därmed borde alla politiker i Stockholmsregionen kunna anse att de har fått tillräckliga garantier för att hålla en avsevärt lägre planeringsberedskap än vad man har för närvarande. I motionen anförs att den regionala obalansen och storstädernas svårigheter att bemästra expansionsproblemen visar att storstädernas utveckling inte kan ses isolerat utan måste sättas in i ett rikspolitiskt sammanhang. Det är följaktligen ett brett perspektiv — befolkningsmässigt, miljömässigt, samhällsekonomiskt och med hänsyn tagen till sociala konsekvenser — som måste anläggas på frågan om Stockholmsregionens framtida dimensionering. Och det perspektivet måste anläggas främst av statsmakterna men även i betydande utsträckning av dem som på regionalt plan har det politiska ansvaret. I debatten kring regionplanen har det hävdats att en regionplan föga eller inte alls påverkar förhållanden utanför den region den omfattar. Det är emellertid uppenbart, att skulle en regionplan som förutsätter en så kraftig befolkningstillväxt i Stockholmsregionen som det nuvarande planförslaget förverkligas, så blir följden förödande för befolkningsutvecklingen i övriga landet. I avsaknad av andra klart uttalade målsättningar kan heller inte styreffekterna negligeras, då planförslaget och den slutliga planen får ses som uttryck för vad ansvariga politiker betraktar som en realistisk och rimlig utveckling för regionen. En regionplan tjänar som vägledning för detaljplanerna, men den kan också i andra avseenden verka starkt styrande. Detta belyses av ett yttrande från regionplanenämnden den 2 juli 1969. Nämnden fastställer där, att regionplanen skall tjäna som direkt ledning för Stockholms läns landstings planering inom skilda verksamhetsområden samt vara till ledning för kommunerna, berörda statliga myndigheter och andra grupper och individer. Nämnden fastslår att planen har styrförmåga redan med sin blotta existens som förslag. Det som beskrivs som en markdispositionsplan kan följaktligen i många avseenden i realiteten bli ett myndigheternas handlingsprogram, Nr 60 bli vägledande även för näringslivets lokalisering och expansion samt för Onsdagen den enskilda människors val av sysselsättningsort. Regionens och kommu 19 april 1972 nernas krav på tilldelning av samhälleliga resurser och statsmedel stegras i — — — — konsekvens med planeringen och de målsättningar denna ger uttryck för. Forskning m.m. i Konsekvenserna för miljön av storstadskoncentration har från vårt håll samhällsplaneringsvid upprepade tillfällen påtalats; jag tänker därför inte ta upp kammarens frågor tid med att gå in på den frågan. Men jag vill understryka att de enorma investeringsbehov som är förenade med storstadsexpansion sätter kommunalpolitiker i ett mycket trängt läge, eftersom utrymmet för skattehöjningar är minst sagt begränsat medan å andra sidan de ökade krav på boendemiljön och trafikmiljön som ställs av både nuvarande och kommande regioninvånare borde utgöra en effektiv spärr mot expansion på bekostnad av miljöstandard. De 40 000 människor som har undertecknat Stockholms miljöråds listor mot regionplaneförslaget är ett uttryck för den allt bredare opinion som känner oro för hur miljövärden sätts på spel. Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till att inrikesministern i statsverkspropositionen 1969 särskilt pekade på att svårigheterna i storstadsområdena när det gäller att klara den behövliga samhällsutbyggnaden är ett bidragande motiv för åtgärder i syfte att bromsa tillväxten. De svårigheterna har på senare tid blivit nog så handgripliga även för Stockholmspolitiker som hittills har sett optimistiskt på utsikterna till en gynnsam expansiv utveckling. Enligt min uppfattning är det utomordentligt viktigt att statsmakterna tar ett ökat ansvar så att förutsättningar skapas för regional jämlikhet och en positiv befolkningsutveckling i alla delar av landet. Det pågående arbetet med den fysiska riksplanen och ett regionalpolitiskt handlingsprogram hoppas jag så småningom skall resultera i bättre förutsättningar för att skapa regional balans.

Civilutskottet har avvisat detta yrkande med hänvisning till att ett sådant = tillvägagångssätt torde förutsätta ändringar i byggnads lagstiftningen, varom förslag nu inte föreligger. Jag är fullt medveten om att bygglagutredningen enligt sina direktiv har att arbeta med ett plansystem där de översiktliga planerna får ökad tyngd och att bl a. regionplaner skall stå i överensstämmelse med riksplanens intentioner och prövas allsidigt av statlig myndighet. För närvarande kan Kungl. Maj:t göra den avvikelse från ett regionplaneförslag som anses befogad med hänsyn till eventuell avvikande mening bland dem som på regional nivå upprättat och antagit planen. Kungl. 119 Maj:t kan också vägra fastställelse. Men att byggnadslagstiftningen skulle utgöra ett hinder för att Kungl. Maj:t, innan Kungl. Maj:t tar ställning i frågan om fastställelse, begär att riksdagen uttalar sig om den regionalpolitiska inriktningen och de grundläggande förutsättningarna för att Stockholms regionplan skall kunna förverkligas, den uppfattningen har jag svårt att finna stöd för. I direktiven till bygglagutredningen finner man inledningsvis några väsentliga ord om planeringens betydelse för samhällsutvecklingen. Det sägs att ”planlagstiftningen skall i sin tur möjliggöra en planering som förverkligar de välfärdspolitiska mål vi ställt upp för oss i vårt samhälle”. Jag vet att den nuvarande planlagstiftningen inte är ett tillräckligt instrument för detta. Däremot har jag åtminstone inte tidigare kunnat föreställa mig att den skulle kunna utgöra ett hinder för statsmakterna att slå vakt om angelägna välfärdspolitiska mål. Centerrepresentanterna i civilutskottet har i ett särskilt yttrande utvecklat centerns ståndpunkt i frågan om Stockholmsregionens framtida dimensionering. De uttalar att de anser det rimligt med en befolkningsram för regionen som innebär maximalt en oförändrad andel av landets befolkning. Därmed intar man en ståndpunkt som helt överensstämmer med den politik centern drivit i Stockholmsregionen. Det är angeläget att slå fast att vi inte talar skilda språk här i riksdagen och i Stockholmsregionen. Jag menar att den uppfattning man för fram i det särskilda yttrandet så skiljer sig från utskottets skrivning att den borde ha kommit till uttryck i en reservation.

Jag har alltså inget eget yrkande med anledning av betänkandet.

Herr talman! Det är i anslutning till civilutskottets betänkande nr 15 som jag vill säga några ord. Vi kan konstatera att centern och vpk i fråga om den framtida utformningen av Storstockholmsregionen i väsentliga avsnitt har hamnat på samma ståndpunkt. Vad centern anför i sin motion 1424 är bl.a. kritik av det regionplaneförslag som lagts fram för granskning i Storstockholmsområdet med utgångspunkt från den i förslaget angivna befolkningsprognosen. Några mera bärande meningar om hur regionen skall se ut, hur den skall utformas och vilken grundsyn som skall vara vägledande för landets största region återfinns inte i motionen. Nu är det inte heller någon i utskottet som har yrkat bifall till motionen. Det är i varje fall inte ointressant att bifall till motionen skulle innebära att lagstiftningen angående byggnadsplanen måste ändras, att man skulle ha rubbat den kommunala självbestämmanderätten och att man skulle ha inskränkt det kommunala planmonopolet. Det är länge sedan riksdagen har haft tillfälle att diskutera ett förslag, som för kommunernas vidkommande skulle ha inneburit så långtgående inskränkningar i den kommunala beslutsprocessen. Motionerna bygger således på bl.a. befolkningsprognoserna i regionplaneförslaget, och omkring detta tema har debatten i Storstockholm kretsat i alltför stor utsträckning. Faktum är ju att utvecklingen i väsentliga avseenden redan har korrigerat planförfattarna. Under år 1971 växte befolkningsmängden i länet med 9 000 personer. Eftersom flyttningsrörelserna i stort sett tog ut varandra, består denna ökning helt och hållet av födelseöverskottet. Jag vet inte om detta har föresvävat författarna till vpk-motionen 612 eller centerpartimotionen 1424, när man har föreslagit att främst Storstockholms tillväxt skulle stoppas, eller som centern hävdar i sin motion att andelen storstockholmare av landets totalbefolkning skall förbli oförändrad. Fröken Eliasson använde uttrycket ”en rimlig nedskärning”. Den kan, säger hon, inte bli marginell. Det skulle ju i och för sig kunna innebära att centern — därest det uppkommer en befolkningsminskning i området — är beredd att lokalisera hit nya företag, så att befolkningen i Storstockholm behåller sin oförändrade andel av landets befolkning i övrigt. Det är riskfyllt att bygga upp ett resonemang på prognoser, som i det här fallet har visat sig vara för optimistiska och verklighetsfrämmande. Det kan i sammanhanget ha sitt intresse att veta att Stockholms kommun under år 1971 har minskat sin befolkning med 15 000 personer. Nu har ju regionplanen varit ute på en omfattande remissbehandling. Där har landstinget verkligen fått ett gensvar som är ett glädjande uttryck för det engagemang som befolkningen känner i frågan. Nu skall dessa synpunkter vägas in i den samlade bedömningen innan landstinget går till beslut i ärendet. Debatten om utvecklingen i Storstockholmsregionen måste därför föras efter linjer som mera riktar in sig på en realistisk bedömning av förutsättningarna, och det är därvid helt självklart att regionen skall tillförsäkras sin rättmätiga andel av landets samlade resurser. Jag efterlyser — till den verkan det hava kan — en mera sansad, måttfull debatt om Storstockholm, så att man mera balanserat kan göra en riktig värdering av de utvecklingsmöjligheter som är aktuella för regionen. En avgörande brist i det regionplaneförslag som har diskuterats är avsaknaden av en grundläggande samhällspolitisk målsättning. Det har bl.a. uttalats i den sammanfattning om regionplanen som de socialdemokratiska ledamöterna i borgarrådsbered ningen inom Stockholms kommun presenterade under gårdagen. I denna promemoria anser socialdemokraterna att en ny plan behövs, att den nuvarande skissen därmed endast kan betraktas som ett användbart underlag vid vidare bearbetning och revision. Vad socialdemokraterna skisserar är en regionplanering som bygger på en social målsättning. På denna utformas en lokalisering av bostadsområden, ett allsidigt arbetsplatsutbud inom regionen, ändamålsenliga områden för fritid och rekreation och en satsning på den kollektiva trafiken i området. De delar den uppfattning som Fackliga centralorganisationen i Storstockholm tidigare givit uttryck för i ett uttalande, nämligen att regionen måste få tillverkningsindustrier inlokaliserade, t.ex. inom den krympande metallsektorn. Förbittringen är för övrigt stor i fackliga kretsar över ett uttalande av en framstående centerpartist om att tillverkningsindustrin i Storstockholm skulle flyttas ut från området och att generella etableringsavgifter och kontroll skulle införas i området. Fröken Eliasson styrkte i sitt inlägg att centerpartiet vill ha ”kontrollerande åtgärder” som hon uttryckte det. Det vore mycket intressant att få veta vad fröken Eliasson vill i denna fråga. Det är inte heller ointressant att få veta vad herr Grebäck, som står på talarlistan, har att säga om detta uttalande. Är det att betrakta som representativt för allmäntillståndet inom centerpartiet? Genom den åberopade skrivelsen är det i fortsättningen bäddat för en mera verklighetsnära debatt inom Storstockholmsregionen. Bland många primära arbetsuppgifter inom regionen finns bl.a. den viktiga uppgiften att tillgodose de alltjämt icke täckta behoven av bättre bostäder och arbetsplatser i hälsosam miljö. Det är lika självklart att bostadsproduktionen i området skall säkerställas på hög nivå till förmån för dem som saknar bostad eller bor dåligt. Ingen nedskärning av byggnadsprogrammet för Storstockholm — detta gäller på vilken underförsörjningsnivå man än vill lägga det — kan accepteras. Den stora fackliga organisationen Byggettan har ju också gjort ett klart uttalande i denna fråga, och dess synpunkter överensstämmer med den av mig åberopade promemorian från Stadshuset. Jag vet att centern inte delar den uppfattningen — där söker man konfrontation med bl.a. den starka fackliga organisationen inom byggbranschen. Jag tror således att tidpunkten nu är inne för en mera konkretiserad regionplanedebatt för Storstockholm. Befolkningsutvecklingen har antagit en annan karaktär än den som framgår av regionplaneskissen. Måhända kommer 1972 att ytterligare bestyrka den utvecklingen. När riksdagen 1971 beslutade att omlokalisera drygt 6 000 statsanställda till 13 orter utanför Storstockholmsområdet, så vållade detta inte någon nämnvärd entusiasm bland de grupper som skulle flytta ut från regionen. Låt oss medge att det var ett försök från statsmakterna att nå en bättre balans och stimulera sysselsättningen i vissa, sysselsättningssvaga regioner. Nu har situationen befolkningsmässigt för Storstockholm gradvis förändrats. Fortsatta utflyttningar från Storstockholm kommer inte på samma sätt som 1971 att kunna motiveras med en snabbt stigande folk mängd. Nu är det ju så, herr talman, att regionplaneförslaget är ett förslag till en markanvändningsplan. Det blir framtida tillfällen för riksdagen att diskutera innehållet i regionpolitiken när länsplaneringen skall diskuteras. I och för sig kunde jag därför ha sparat mina synpunkter till detta senare, mera lägliga tillfälle. Men debatten i Storstockholmsfrågorna löper på sina håll så onyanserat, i vissa fall så antistockholmskt att vi som håller på vår region måste ge uttryck för vad vi anser om utvecklingen i det framtida Storstockholm.